Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Det här betänkandet behandlar en rad frågor som har med mänsklig överlevnad att göra. Det handlar bl.a. om att värna jordens vattenresurser, särskilt sötvattentillgångarna. Det handlar också om regionalt samarbete på miljösidan och om hanteringen av miljöfarligt avfall. Som grund till betänkandet ligger en rad motioner vilka som regel anses besvarade efter bara ett kort resonemang. Det hindrar inte att flera av de frågor som behandlas i de här motionerna är utomordentligt viktiga. FN:s hantering av den internationella miljörätten och kanske särskilt hanteringen av luft och vattenfrågor är ett problem som fortfarande inte är löst. Ett flertal motioner behandlar problemet med vattentillgångar i världen. Manpåpekar att kampen om vatten ser ut att bli en av de främsta orsakerna till framtida konflikter i världen. Vi bör se till att biståndsprojekt i u-världen också omfattar ett hållbart utnyttjande av sötvattentillgångarna. På senare tid har vi sett konflikter börja spira på flera ställen. Vi kan också se till närmiljön. Östersjöns problem är fortfarande att en tredjedel av storstäderna runt innanhavet pumpar ut sitt avloppsvatten rätt ut i sjön. Det är ett anständighetskrav för industriländer att inte tillåta sig att dumpa sitt miljöavfall och annat avfall för deponering i utvecklingsländer. Det föreligger numera enighet om totalförbud mot sådan dumpning. Ökenbildningen i världen hör indirekt samman med vattenmiljön. Även överpopulationen är ett problem som vi hoppas att världens länder snabbt kan ta itu med. När det gäller de frågor som behandlas i betänkandet är partierna i utrikesutskottet i det närmaste överens. Vi har inte så olika åsikter om i dessa frågor. Det föreligger dock en socialdemokratisk reservation, som nämndes av föregående talare, om en nordeuropeisk miljökonferens. Utskottets majoritet påpekar att ett miljöministermöte ägde rum i Helsingfors i mars i år och att ett nytt skall äga rum på Kolahalvön i juni i år. Ytterligare två möten kommer att äga rum under det närmaste året. Utskottsmajoriteten har bedömt att frågorna är väl täckta på en hög nivå. Behov av konferenser kanske föreligger på det vetenskapliga planet, men just nu tror vi att man på det politiska planet bäst möts i bilaterala förhandlingar i miljöministraranas värld. Därför föreslår vi att reservationen skall avslås till förmån för utskottets yttrande.
Herr talman! Det sades att det skulle vara motiverat med samlade konferenser i Europa om de var på ett vetenskapligt plan och berörde forskare. När det gäller det politiska området har utskottet funnit att miljöministerkonferenserna som behandlar olika sakfrågor skall vara till fyllest. Från socialdemokratisk sida anser vi att vad Europa bl.a. behöver i dag är att vi politiker vågar utmana till debatt om miljöfrågorna, att vi vågar ha en vision om hur vi skall klara av att bygga ett miljövänligt Europa. Så resonerar många av oss också när det gäller EU-frågan. Vi ser en möjlighet att utveckla en helt ny satsning för Europa. Vi har -- oavsett ett medlemskap eller inte -- sett på en nordeuropeisk konferens på samma sätt. Som politiker, både som regeringsrepresentanter och som parlamentariker, har vi behov av att samlas på bred front i Europa för att utmanas inför nya och viktiga satsningar. Det räcker inte med att miljöministrarna möts och diskuterar sakfrågor. Vi behöver ett komplement till sådana möten. Det är speciellt angeläget om vi skall utforma ett program för en samlad miljöpolitik i Europa. Därför delar jag inte uppfattningen att detta bara skulle vara angeläget när det gäller forskningen.
Herr talman! Jag tror också att vi behöver ett intensivt samarbete kring miljöfrågorna även i norra Europa. Men som situationen är just nu finns det en rad politiska frågor, detaljfrågor, som man skall diskutera. När man har kommit en bit på väg finns det nya möjligheter att ta upp diskussionen om en nordeuropeisk miljökonferens. Det är alldeles givet att konferenser ibland kan leda framåt, men man bör ha rimliga teman att diskutera. Så långt har vi inte kommit i dag.
Herr talman! Det finns rimliga teman att diskutera. Dels känner vi mycket väl till de europeiska miljöproblemen, dels är uppföljningen av Riokonferensen en viktig motor och ett viktigt motiv för att genomföra en nordeuropeisk miljökonferens. Det finns en hel serie utmaningar som motiverar att vi följer upp Riokonferensen på regional nivå, precis som den förbereddes med regionala konferenser. Jag deltog som svensk observatör i en konferens i Afrika. I Bergen hade vi, en tid före Vi behöver följa upp Riokonferensen på detta sätt. Jag vidhåller att det är olyckligt att majoriteten inte kan se värdet av det.

Herr talman! Miljöföroreningar känner inga gränser. Världens länder och företag måste tillsammans finna lösningarna på de enorma problemen. Naturens förnybara resurser kan försörja oss alla om vi vårdar dem och inte förbrukar och förgiftar dem. En uthållig utveckling är nödvändig och egentligen det inspirerande projekt som kan förnya näringslivet i en ekologisk strukturomvandling. Det behövs helhetssyn och nytänkande och ett samarbete i hela världen för att klara denna utmaning. Jag har begärt ordet i dag därför att jag inte tror att det är allmänt känt i Sverige i hur hög grad vårt land är engagerat i miljöfrågorna internationellt. Det var faktiskt Sverige som fick upp miljöfrågorna på FN:s dagordning. Utan Inga Thorssons insatser hade inte FN:s första miljökonferens 1972 i Stockholm blivit av. Jag hade själv förmånen att som FN-delegat få följa ambassadör Göte Svenssons arbete inför FN konferensen om miljö och utveckling som kom att hållas i Rio de Janeiro 1992. Först lyckades han i åtskilliga förmöten, s.k. informal informals, övertyga u-länderna om att detta inte bara var ett nytt sätt för i-världen att hindra u-ländernas utveckling. Sedan fick han arbeta med vissa västländer som började krångla. Utan Sverige som drivande kraft tror jag att det hade varit osannolikt att konferensen hade kunnat hållas. Arbetet följs nu upp i vårt land genom beslutet om att börja förverkliga kretsloppssamhället i kommunala Agenda 21-program, i en växande förståelse för ekologisk odling och i arbetet med skatteväxling. I nästa vecka deltar miljöminister Olof Johansson vid den avslutande ministerdelen av mötet med New York. CSD är det organ som har hand om uppföljningen av Riokonferensen. CSD-mötet kommer att behandla hur världens regeringar och FN-systemet skall genomföra och utveckla de beslut som fattades i Rio, framför allt när det gäller hälsa, miljö, färskvatten, kemikalier och miljöfarligt avfall. När det gäller Europa vet jag att Olof Johansson under de centerledda regeringarna på 70-talet väckte frågan om gränsöverskridande luftföroreningar i FN:s ekonomiska kommitté för Europa, ECE. Denna kommitté hade för övrigt Gunnar Myrdal som sin första chef. I dag behandlar vi ett utskottsbetänkande som är fullt av exempel på att Sverige fortsätter att arbeta för Europas och världens miljöfrågor. Östersjöns miljö engagerar Miljödepartementet i hög grad. Olof Johansson skall inviga Östersjöveckan 94. Det är ett arrangemang om Östersjöns miljö anordnad av Nyköpings, Oxelösunds och Trosas kommuner. Detta är alltså nästa vecka. Sverige verkar i Helsingforskommissionen, för ett Östersjöprogram, i Baltic Sea University i Uppsala och inom ramen för Helsingforskonventionen. Också på kommunal nivå och i många folkrörelser utförs ett viktigt arbete tillsammans med vänorter och i olika projekt för att komma till rätta med Östersjöns miljöproblem. Miljöministermöten planeras för Barentshavsområdet, på Kolahalvön och i Tallinn. Självfallet är vi också mycket aktiva i FN:s miljöorgan UNCED, där Sverige kan dra nytta av det kompetenta arbete som bedrivs inom Stockholm Environment. Detta påpekade också utskottet. Alltför sent uppmärksammades vi i vårt land på miljöproblemen med GATT-avtalet. I Indien demonstrerar hundratusentals människor mot vad man upplever som ett stort hot mot miljön. Sverige kommer att i samarbete med de övriga nordiska länderna verka pådrivande för ett arbetsprogram om handel och miljö i GATT-sammanhang. Vi förbereder det i OECD och UNCTAD. Nyligen beslöts vid ett globalt möte i Genève inom ramen för Baselkonventionen, att det är förbjudet för i-länderna att exportera giftigt avfall till uländerna. Enligt uppgift försökte Danmark först få med sig EU, utan att lyckas. EU bromsade, och man ville inte vara med på det här förbudet. Danskarna kunde inte själva driva på frågan, eftersom EU talar med en röst i internationella forum. Danmark tog upp frågan vid Nordiska ministerrådsmötet i mars i år, och övriga nordiska länder verkade för att få till stånd ett beslut. Beslutet fattades alltså helt nyligen i Genève. Herr talman! Sverige tillhör de tio länder på jorden som är med i flest internationella organisationer. Enligt Finansdepartementets rapport Ds 1993:44 är det inte mindre än 3 754 stycken, varvid drygt 300 omnämns i rapporten.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

Herr talman! Vatten, rent vatten, är ett av våra mest grundläggande behov eller krav för att vi skall kunna överleva. Det tänker vi inte så mycket på i vårt privilegierade land. Men vi behöver bara göra en kort resa i södra Europa för att konstatera att fler och fler hushåll köper sitt dricksvatten i snabbköpet, därför att kranvattnet är på gränsen till otjänligt. Längre bort, i delar av Asien, Latinamerika och Afrika, är vatten i regel en bristvara eller obrukbart. Det är därför oroande att konstatera att världens vattenförbrukning har tredubblats sedan 1950. UNCED-konferensen, FN:s konferens för miljö och utveckling -- slås viktiga grundläggande principer fast för nationers och människors ansvar i förhållande till vår gemensamma jord. Avsikten med deklarationen är att etablera ett nytt och jämlikt internationellt samarbete för att få till stånd en hållbar utveckling. Detta berör bl.a. vattenutnyttjandet i mycket hög grad. Herr talman! Tecken på vattenstress finns på många håll. Grundvattennivån sjunker, sjöar krymper och våtmarker försvinner. Ingenjörer vill ''lösa'' vattenproblemen genom att bygga ännu fler monumentala vattenledningsprojekt till lika monumentala kostnader och med miljöskador som följd. Floder som flyter fritt till havet är i dag sällsynta. Många av dessa fria flöden är dömda att regleras inom kort. Kring Peking, New Delhi, Phoenix och andra städer som lider av vattenbrist ökar konkurrensen mellan stadsinvånare och bönder om de begränsade resurserna. Folket i Mellanöstern har mer än en gång hört sina ledare tala om att gå i krig för vattnets skull. Herr talman! Vatten är en förnybar resurs, men den är också ändlig. Vattnets kretslopp begränsar tillgången. Vattentillgången per person, ett grovt mått på försörjningstrygghet, minskar när befolkningen växer. Vattentillgången per capita i världen är i dag en tredjedel av vad den var år 1970, eftersom ytterligare 1,8 miljarder människor har tillkommit sedan dess. I dag har 26 länder med 232 miljoner människor för litet vatten. Eftersom många av dessa länder har höga födelsetal, förvärras deras vattensituation snabbt. 11 av bristländerna finns i Afrika. År 2010 kommer ytterligare 6 afrikanska nationer att kunna räknas in i den gruppen, om befolkningsprognoserna förverkligas. Då kommer 400 miljoner afrikaner att leva i länder med vattenbrist. Det är ca 37 % av den befolkning kontinenten beräknas ha. I Mellanöstern har 9 av 14 länder redan problem med tillgången på vatten. Det gör området till den region i världen där vattenproblemen är mest koncentrerade. I flera av länderna i Mellanöstern väntas befolkningen fördubblas inom 25 år. En snabbt krympande vattentillgång är oundviklig. Rätten till vatten kan skapa politisk instabilitet i hela regionen. Konflikter kan flamma upp redan under innevarande decennium, eftersom de flesta floder i Mellanöstern delas mellan flera nationer. Perioden 1981--1990 utlyste FN som ett vattenårtionde. För att se vilka positiva resultat som uppnåtts under årtiondet hölls en konferens i Paris 1989. Man fann då att vissa förbättringar har åstadkommits när det gäller att öka tillgängligheten till rent vatten och ordentliga toaletter. Dessutom har många vattenprogram fått en mer social än teknisk inriktning. U-landsanpassad teknik har alltmer kommit till användning. Man kan tycka att det är på tiden. Vattenprogram kopplas allt oftare till hälsoprogram. Kvinnor har också börjat dras in i planering och genomförande. Detta har i sin tur börjat ge goda resultat. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt, att exempelvis handkraft i dag används i stället för dieselpumpar. Eftersom jordbruket använder två tredjedelar av allt vatten från floder, sjöar, bäckar och underjordiska lager, är effektivare konstbevattning det viktigaste för att man skall uppnå en hållbar vattensituation. Genom att man bättre tar till vara de knappa vattenresurserna med enkla tekniker inom jordbruket såsom terassodling, vattenfällor vid grödan och effektivare kanalsystem är besparingar på mellan 10 % och 50 % inom nära räckhåll. Om bevattningsbehoven minskar med exempelvis någon tiondel, frigörs tillräckligt med vatten för att tillgången för andra mänskliga behov skall fördubblas världen över. Problemanalysen är klar. Vi känner till situationen. Därför är det nu dags att formulera konkreta åtgärdsprogram! Herr talman! I olika internationella sammanhang, bl.a. vid det s.k. Dublinmötet i januari 1992 och vid UNCED-konferensen, diskuterades behovet av en internationell vattenkonvention. Från en av FN:s expertpaneler, där den svenska professorn Malin Falkemark verkar, har en rapport tagits fram där behovet av en global vattenkonvention också betonas. Rapporten behandlas för närvarande inom De frågor som i synnerhet skulle behöva ett på internationell nivå rättsligt dokument i form av en vattenkonvention är för det första vattenområden som delas av stater, för det andra grundvattenfrågor, för det tredje instrument för effektivt globalt vattensamarbete och för det fjärde reell prissättning på vatten som stimulerar till hushållning. Herr talman! Det är oerhört viktigt, för att inte säga nödvändigt, att Sverige i FN och andra lämpliga forum med kraft driver frågan om en internationell vattenkonvention.

Herr talman! Begränsning av exporten av alla typer av produkter som kan användas vid framställning av massförstörelsevapen är ett mycket viktigt led i det internationella nedrustningsarbetet. Vänsterpartiet skulle vilja se att Sverige dels förde en egen restriktiv politik i den här frågan, dels förde en mycket aktiv politik i alla internationella sammanang för att begränsa den världsomspännande handeln med massförstörelseprodukter. Regeringens avsikt att få till stånd ett effektivt regelverk inom det här området tycker vi är bra. Det ställer vi oss givetvis bakom. Men det förslag som nu föreligger duger inte. Vi vill ha ett nytt. Det som gör regeringens förslag till ett dåligt förslag är enligt vår uppfattning tre saker. För det första innebär förslaget en alltför okritisk anpassning till de regler för högteknologiexport som användes av NATO i rent politiskt syfte under det kalla krigets dagar. För det andra kan vi inte ställa upp på förslaget att medge generellt undantag för tillståndsgivning när det gäller export till länder som ingår i det regeringen kallar ''det relevanta internationella samarbetet''. För det tredje går vi emot delegeringen till myndighet av beslut som avser export till länder inom det tidigare nämnda relevanta samarbetet. Om vi går tillbaka till första punkten ser vi att NATO-organet COCOM, Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, blev ett instrument för att förhindra att öststaterna och Kina fick tillgång till västerländsk högteknologi. Svenska företag tvingades så småningom att delta i detta embargo. Förbud mot vidareexport av högteknologiprodukter tillverkade i NATO Nu när det kalla kriget är över har situationen förändrats, och COCOM har upplösts. Något nytt formellt samarbetsorgan har inte bildats ännu. Uppgifter från bl.a. Norge, som innehar ordförandeskapet i arbetet med att skapa ett nytt organ, visar att oenighet bland stormakterna kommer att fördröja bildandet av COCOM:s efterföljare. Vi får omsider se hur det går med den saken. Men det ryktas att USA försöker forma det nya samarbetet mer efter egna politiska och ekonomiska intressen. T.ex. vill USA att det nya organet skall överta COCOM:s högkvarter i Paris, ett högkvarter med direktförbindelser med CIA och Sådana här uppgifter -- även om de åtminstone ännu bara är rykten -- stärker våra misstankar om att efterträdaren till COCOM får samma politiska roll som COCOM hade. Risken är dels att gruppen av länder som skall förhindras att få tillgång till högteknologi, dels att de varor som skall falla under teknologiembargot kommer att definieras på stormaktspolitisk basis. Den risken är uppenbar. Skulle det ske har meningen med exportkontrollen förfelats. Därför är det viktigt att en självständig prövning och precisering av vilka svenska högteknologiprodukter som skall omfattas av exportkontrollen görs. Att nu stifta en lag som innebär att COCOM:s gamla produktlista skall gälla även för svensktillverkade produkter tycker vi inte är bra. Den listan innehåller alltför mycket av politiska varor, om ni förstår vad jag menar. Det har förresten också påpekats av Om vi sedan går till den andra punkten måste jag påtala att vi inte kan ställa upp på förslaget att medge generellt undantag för tillståndsgivning när det gäller export till länder som ingår i det relevanta samarbetet. Där har vi åtminstone tre kärnvapenmakter: USA, Frankrike och Storbritannien. Dessutom kan ytterligare s.k. officiella kärnvapenmakter komma att ingå, dvs. Ryssland, Ukraina, Kazakstan och Kina. För oss inom Vänsterpartiet förefaller det ytterst märkligt att en lag som syftar till att förhindra spridning av massförstörelsevapen ger utrymme för ett generellt undantag just för de länder som producerar de flesta och de värsta massförstörelsevapnen. Det är också märkligt att undantag från tillstånd skall kunna ges för länder som trots att de ingår i samarbetet bevisligen har svårt med sin egenkontroll av spridningen. Jag tänker på USA och alla västeuropeiska stater som intill Iraks invasion av Kuwait försåg Saddam Hussein med just de produkterna till massförstörelsevapen. Vi föreslår att inga regler om generella undantag skall finnas. Den tredje punkten gällde delegeringen till myndighet avseende export till länderna inom det relevanta samarbetet. Vi tycker att utförsel av strategiska produkter är ärenden av sådan principiell vikt att de bör prövas av regeringen. Vi tycker också att riksdagens insyn i sådana här ärenden bör stärkas. Varför inte inrätta en rådgivande nämnd med representanter från alla riksdagspartier, inte bara de största. Utskottet tycker att något behov av en sådan nämnd inte finns, eftersom exportkontrollen bygger på internationella regler. Den motiveringen har jag svårt att förstå. Det finns all anledning för den svenska riksdagen att ha insyn i hur exporten av kärnteknisk utrustning, missiler, biologiska och kemiska produkter samt högteknologiprodukter av s.k. dual-use-karaktär sköts och kontrolleras av företag, myndigheter och regering. Det är inte minst viktigt att kontrollera just hur det internationella regelverket följs. Herr talman! Jag yrkar bifall till Bertil Måbrinks meningsyttring.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

Jag har lyssnat noga till Jan Jennehag. Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår av hans anförande om han önskar en mer eller en mindre restriktiv politik. Till en del talade han för en mer restriktiv politik, till en annan del klagade han över att Sverige hade varit alltför underdånigt gentemot COCOM, vars hela syfte var att införa restriktioner mot export. Han klagade över att vi hade varit med om att förhindra export av strategiska produkter till Kina. Jag vet inte om Jan Jennehag var närvarande när Bertil Måbrink var här i föregående debatt. Hans anförande handlade huvudsakligen om att det var för mycket kontakter med Kina, för mycket export till Kina, för mycket bistånd till Kina. Nu verkar som om problemet är det rakt motsatta, som om Sverige varit undernådigt en instans vars syfte är att införa restriktioner i exporten gentemot Kina. Jag får inte riktigt de olika delarna av Jan Jennehags anförande att gå ihop. Får han det själv?
Herr talman! Vi vill ha restriktiva regler. Jag menade att COCOM hade använts som instrument inte bara för att förhindra tillverkning av massförstörelsevapen, utan också för hindra att dessa länder skulle få tillgång till västerländsk teknologi över huvud taget. Den typen av politiska överväganden från NATO-organet skadade Sverige. Det skadade i hög grad också det fredliga uppbygget i dessa länder och utvecklingen mot en bättre ordning i många andra avseenden. Jag tror inte att jag behöver missförstås på den punkten. Restriktiviteten är det alltså ingen tvekan om från vår sida.
Herr talman! Jag är ledsen över att Jan Jennehag inte var i kammaren för att höra Bertil Måbrinks glödande inlägg mot export till Kina. Det han talade mot var den typen av handelskontakter som förekommer t.ex. beträffande telefonväxlar och andra ytterst fredliga anläggningar. Det var Bertil Nu förstår jag att Jan Jennehag däremot är kritisk mot att COCOM under den tid det existerade -- det är numera nedlagt -- hindrade försäljning av t.ex. Jag noterar att det finns en betydande spännvidd i
Herr talman! Man måste nog vara ganska illasinnad för att hitta den spännvidden. Om Daniel Tarschys och jag sitter och diskuterar på tu man hand tror jag inte att vi kan hitta någon skillnad i synen. Vad vi åtminstone kan vara eniga om är att beslut av den här karaktären skall fattas av demokratiskt valda organ i Sverige och icke med politiska motiv av andra länder. I vissa fall kan dessa överensstämma, och då är allt gott och väl. I vissa fall överensstämmer de inte, och då är det viktigt med den tredje punkt som jag tog upp i mitt anförande, att vi inte skall delegera till andra organ än direkt politiskt ansvariga, dvs. regering och riksdag, att fatta sådana beslut.
Herr talman! Jag vill ingalunda vara illasinnad. Jag försöker tvärtom förstå vad som är Vänsterpartiets politik. Det är inte alltid så lätt. Nu talar vi alltså om export av varor som kan ha strategisk betydelse. Då är jag anhängare av en restriktiv hållning. Jan Jennehag säger att besluten skall ligga i händerna på demokatiskt valda organ, svenska organ. Jag tror att vi på sikt måste acceptera -- det vet vi redan i dag -- att de flesta tekniskt komplicerade produkter som används både militärt och civilt är av multinationellt ursprung i den meningen att det är produkter som har komponenter från olika länder. Låt oss ta den svenska flygplansproduktionen som exempel. Vi vet att det är komponenter som kommer utifrån. Inom den avancerade elektroniken finns det också komponenter som kommer från olika länder. Jag tror inte att man i längden kan undvika att ha ett visst samarbete mellan staterna när det gäller att försöka hindra spridning av strategiska produkter till stater som kan missbruka den typen av produkter. Därför välkomnar jag ett samarbete som har till syfte att förhindra att militärt användbar materiel sprids till länder som inte förmår att hantera den typen av varor. Jag tror att det är angeläget att vi har ett sådant internationellt samarbete. Det är något som möjliggörs genom bl.a. den lag som vi nu diskuterar.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 17 handlar om, precis som herr talmannen sade, om utvisning på grund av brott. Vi socialdemokrater yrkar avslag på propositionen. Vi anser naturligtvis, precis som utskottsmajoriteten, att en utlänning som begår brott i Sverige skall kunna utvisas. Men orsaken till att vi yrkar avslag är att vi tycker att propositionen saknar en ordentlig analys och genomgång av hur utlänningslagen i det här avseendet i dag tillämpas, en genomgång av i vilken nuvarande lagregler lämnar utrymme för en godtycklig rättskipning. Vi beklagar att varken den utredning som ligger till grund för propositionen eller propositionen innehåller någon ordentlig analys. Både utredningen och propositionen präglas enligt vår uppfattning av vaghet och glidningar som ger utrymme för godtycke vid tolkning. Vi är inte ensamma om den åsikten, utan den delas av flera remissinstanser. Vi anser att först när vi fått en fördjupad utredning av de frågor som behandlas i propositionen kan vi ta ställning till vilka åtgärder som behövs. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på utskottets hemställan och bifall till vår reservation 1.

Herr talman! När man diskuterar utlänningars brottslighet finns det ofta en tendens till att fokusera väldigt mycket av den brottslighet som förekommer i vårt land till ett antal medborgare. Det kan finnas anledning att påminna om att det stora flertalet av de utländska medborgare som finns i Sverige lever ett fullt skötsamt och social accepterat liv. Det är en mycket liten grupp av det totala antalet utländska medborgare i Sverige som är inblandade i brottslighet. Det kan som sagt finnas anlening att påminna om detta när vi nu diskuterar utvisning på grund av brott. De förslag som regeringen presenterar i sin proposition och som utskottet ställer sig bakom innebär en skärpning av den nuvarande lagstiftningen. Det innebär alltså att det är tillräckligt -- till skillnad från i dag -- att brottet skall leda till fängelsestraff för att man skall utvisas. I dag är regeln att det skall vara fängelse i minst ett år. Vi kan nu också utvisa vid mindre allvarliga brott om det handlar om systematisk brottslighet vid upprepade tillfällen. Vidare föreslås i propositionen och i utskottsbetänkandet att en utlänning får utvisas endast om man dömts till hårdare straff än till böter och om det kan föreligga risk för återfall till brottslig verksamhet i allmänhet. Utvisningen skall ske med hänsyn till brottets allvar och återfallsrisken. Här finns förslag till nya regler när det gäller häktning i samband med verkställighet av en utvisning. Det här innebär alltså skärpningar. Med tanke på den kritik som riktats mot förslaget och på reservationerna kan man konstatera att de går i två riktningar. Maud Björnemalm redovisade att socialdemokraterna anser att det här är för långtgående förändringar. Enligt Ny demokratis reservationer vill man gå mycket längre. Det handlar naturligtvis om att göra en rimlig avvägning mellan de åtgärder som behövs för att bekämpa den här typen av brottslighet och för att få en preventiv verkan utan att skapa helt orimliga situationer för enskilda människor. Vi från utskottsmajoriteten tycker att man i propositionen och utskottsbetänkandet har gjort en lämplig avvägning när det gäller dessa åtgärder. Jag kan inte ställa upp på den beskrivning som görs i den socialdemokratiska reservationen om att ärendet inte skulle vara tillräckligt berett. Som underlag finns ett utredningsförslag. Ärendet har varit föremål för remissbehandling. De ändringar som regeringen föreslår och som utskottet ställer sig bakom grundar sig på ganska väl avvägda bedömningar av varför dessa ändringar är motiverade. Jag tycker därför att kritiken är litet svepande. Vi har anledning att inte skjuta på frågan. Det är viktigt för den allmänna samhällsdebatten att markera att vi är tydliga på den här punkten, att organiserad brottslighet eller systematisk brottslighet utförd av utländska medborgare måste leda till konsekvenser, i en del fall till utvisning. Detta förhållningssätt är inte minst viktigt när det gäller att skapa goda förhållanden i det svenska samhället och när det gäller att inte bidra till att de skötsamma utländska medborgarna i vårt land drabbas. Den vulgärdebatt som har förts drabbar ju tyvärr också i hög grad de skötsamma invandrarna. Det är viktigt att vi gör en markering och inte skjuter upp genomförandet av en skärpt lagstiftning på det här området. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17 har Ny demokrati fogat två reservationer. Vi i Ny demokrati står bakom dessa reservationer, men för att spara litet tid yrkar jag bifall endast till reservation nr 3. Dessa frågor har tagits upp i justitieutskottet, som har avgett ett yttrande. Jag är ordinarie ledamot i utskottet, men jag var då inte närvarande. Därför blev det en liten missuppfattning av vår representant som var med vid bordet. Det avgavs alltså ingen reservation till yttrandet till socialförsäkringsutskottet. Det är av den anledningen som jag har begärt ordet. Jag deltog i behandlingen av socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 när det gällde liknande frågor. Precis som föregående talare sade vill vi gå litet längre än utskottet. Vi tycker att signalerna till invandrargrupper och flyktingar är litet felaktiga. När socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 diskuterades läste jag upp delar av ett brev som jag har fått från invandrare som har bott här i Sverige i 20 år. Man undrar där om det är rimligt att Sverige skall ta hand om asylsökande som har begått brott här efter ankomsten till Sverige. Man har nu skärpt upp vissa saker, men vi vill, som sagt, gå längre -- därav våra reservationer till detta betänkande. Det kan tyckas som att vi velar och vinglar litet hit och dit. Det beklagar jag, men som ordinarie ledamot i justitieutskottet kände jag mig föranlåten att redogöra för dessa ståndpunkter.

Herr talman! Om majoriteten i finansutskottet hade nöjt sig med att föreslå att man skulle infoga EG direktiven om tjänsteupphandling -- det som kallas försörjningssektorn, dvs. telekommunikationer, vattenförsörjning osv. -- hade vi socialdemokrater kunnat stödja detta. Vi tycker att det hade varit rimligt. Men när man skall vara något slags värsting -- eller bästing -- i Europa och gå flera steg längre än vad EG-direktiven föreslår, tycker vi att detta är fel. Vi borde ha lärt oss läxan. Här i riksdagen har vi tidigare av -- som jag ser det -- missriktade ambitioner gått längre än vad EG har gjort när det gäller den här typen av frågor. Sedan har vi fått ändra oss. Jag tycker att detta är en onödig omväg. Man borde ha följt EG-direktiven om det som kallas för anknutet företag. Det här är inte världens största fråga, och jag söker inte strid för dess egen skull. Men eftersom vi anser att detta är principiellt viktigt har vi reserverat oss på denna punkt. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen, som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! För tio år sedan fanns det på den svenska arbetsmarknaden många jobb som inte krävde särskilda yrkeskunskaper. I dag utgör dessa jobb en liten andel av arbetsmarknaden. Samtidigt innebär utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden att kommunikationsförmågan och kunskaperna i svenska språket spelar en allt större roll. Under efterkrigstidens arbetskraftsinvandring var det lätt för invandrare som hade goda yrkeskunskaper, men som hade brister i svenska språket, att konkurrera på arbetsmarknaden. I dag är situationen annorlunda. I takt med att arbetsuppgifterna blir mer komplexa och kraven på samarbete i arbetslivet växer ökar kraven på svenskkunskaper. För den nyanlände invandrare som inte kan svenska blir det nästan omöjligt att slå sig in på arbetsmarknaden om han eller hon inte får en gedigen grund i vårt språk. Också många invandrare som har bott länge i vårt land riskerar att slås ut från arbetsmarknaden för att deras svenska inte räcker till. Bland de långtidsarbetslösa finns det många invandrare med bristfälliga svenskkunskaper. Många av dem har tidigare deltagit aktivt i arbetslivet, men de har i dag små chanser att komma tillbaka därför att deras språkkunskaper inte räcker till. Svenska för invandrare och invandrares möjlighet att utveckla det svenska språket är en grundbult i utvecklingen av ett samhälle där svenskar och nya svenskar på lika villkor deltar i arbetsliv och samhällsutveckling. Häromdagen kom det en oroande rapport från Socialstyrelsen. Den visar att det finns tendenser till att det svenska samhället blir tudelat. Bland dem som tilllhör förlorarna finns många invandrare. Risken är stor att en grupp invandrare hamnar utanför arbetsliv och samhällsgemenskap om dessa invandrare inte ges fullödiga möjligheter att ta del av svenska språket. Det är därför som vi socialdemokrater ser svenskundervisningen som så viktig. Både Riksrevisonsverket och Riksdagens revisorer har riktat allvarlig kritik mot svenskundervisningen. Delvis har denna kritik bemötts i regeringens proposition om sfi, men jag tror inte att vi socialdemokrater var ensamma om att tycka att propositionen delvis var ganska oengagerad och ett otillräckligt instrument för att utgöra startskottet till en gedigen satsning på sfi. Vi var bekymrade över den brist på förståelse för svenskundervisningen som vi mötte i höstas när borgerligheten sade nej till en särskild kursplan för svenska 2 i gymnasiet eller tidigare i våras när majoriteten avslog socialdemokraternas krav på att Herr talman! Det är rimligt att vi också nu när vi diskuterar svenska för invandrare för ett ögonblick stannar till och ser till invandrarbarnens situation. Skolverket redovisade för en tid sedan en rapport som visade att det går bra i skolan för de flesta invandrarbarnen. Många visar anmärkningsvärt goda resultat. Men det finns en grupp invandrarbarn som har mycket stora svårigheter i skolan. Deras svårigheter har ett direkt samband med att de inte fått en rik och fullödig kunskap i svenska. Också för barnens skull är det viktigt att föräldrarna får de bästa förutsättningarna att lära sig språket. Herr talman! Så till det konkreta innehållet i betänkandet: På två punkter har utskottet förändrat regeringsförslaget. Vi föreslår enhälligt att invandrarna inte skall behöva vänta sex månader på svenskundervisning i kommunerna. Här följer utskottet den socialdemokratiska motionens krav på att undervisningen i sfi måste komma i gång så snabbt som möjligt och att väntetiden inte får vara längre än tre månader. Beslutet är viktigt för den enskilde, men det innehåller också en viktig samhällsekonomisk dimension. Det är inte rimligt att flyktingarna inte får chansen att så snart som möjligt ta tag i den svenskundervisning som för de allra flesta är nyckeln till arbetsmarknaden. Utskottsmajoriteten föreslår också att en utredning kommer till stånd om behovet av ett särskilt utvecklingscentrum för undervisning i svenska för invandrare. Svenska är ungt som främmande språk, och behoven av fortbildning, metodutveckling och läromedelsutveckling är stora. I utskottstexten finns det också viktiga skrivningar om fortsatt utredningsarbete runt sfi i den invandrar och flyktingpolitiska kommittén. Jag hälsar med tillfredsställelse att utskottet tagit till sig många av den socialdemokratiska gruppens skrivningar. De markeringar som utskottet gör är viktiga. Dagens beslut skall bara ses som ett steg på vägen. Det krävs ytterligare analyser och mer av kunskap om invandrarna skall ges chansen till en fungerande svenska och fullgoda möjligheter på vår arbetsmarknad. Utskottet slår än en gång fast vikten av att sfiundervisningen måste vara flexibel. Den måste anpassas till varje invandrares och grupps förutsättningar. Någon har ideala förutsättningar att gå in i språkstudier på en mycket kvalificerad teoretisk nivå. En annan behöver möta språkstudierna i en trygg miljö, där praktiska uppgifter spelar en viktig roll. För många spelar möjligheterna till varvning av studier och arbete en avgörande roll för deras möjlighet att ta till sig ett nytt språk. Utskottet markerar också betydelsen av att folkhögskolors och studieförbunds kompetens tas till vara i sfi-undervisningen. Det är inte minst viktigt mot bakgrund av den nära kontakt med arbetslivet som de har. På några punkter är vi däremot inte ense. Jag beklagar fyrkantigheten i utskottets beslut i 13 kap. 11 §. Det är inte bra om en invandrare, som avslutar utbildningen för att börja arbeta, inte kan vara tillförsäkrad rätten att återuppta studierna senare. För många invandrare kan just rätten att arbeta på heltid i Sverige under en period vara ett viktigt led i utvecklingen av ett fungerande svenskt språk. Om man då föreskriver att sfi måste ske vid en viss tidpunkt ger det en märklig signal från samhället. Inte blir det så jättemycket bättre av att majoriteten hänvisar till rätten till tjänstledighet för studier. Vi skall visa respekt för och slå vakt om vår arbetsrätt. Men det är inte givet att det bästa stöd en invandrare, som skall börja jobba på den svenska arbetsmarknaden, kan få är att tvingas börja med att begära tjänstledighet för studier under en del av arbetstiden. Vår uppfattning, som delas av Invandrarverket, är att lagstiftningen borde arbetas om. Det är synd att majoriteten har så bråttom att man inte lyssnar ordentligt på dem som möter invandrarna i deras praktiska verklighet. efterlyser vi en rekommendation om att sfi i normalfallet skall vara en heltidsuppgift. Det är allvarligt att studierna i flera kommuner kommit att utformas som en deltidsuppgift. Vi socialdemokrater menar att det är rimligt att riksdagen markerar att sfi-studierna är ett alternativ till heltidsarbete för den som inte har annat arbete eller andra starka skäl för att ha en uppgift på deltid, precis som man har det på arbetsmarknaden i övrigt. Även om de formella, klassbundna studierna begränsas till några timmar per dag bör det vara en självklarhet att sfi-studierna är en heltidsuppgift för den som inte har någon annan arbetsuppgift eller försörjning. Den kan utformas på olika sätt med den flexibilitet som utskottet kräver av svenskundervisningen. Det kan bl.a. bygga på hemuppgifter, praktik eller andra modeller för språkinlärning. Men självfallet bör det normalt inte vara en uppgift på deltid. Däremot skall det naturligtvis finnas möjlighet att studera på deltid för den som av olika skäl måste göra det. Vi menar också att det måste erbjudas kvällsstudier på heltid för invandrare som förvärvsarbetar. Det gäller inte minst de invandrare som har levt länge i vårt land. Herr talman! Jag nämnde i inledningen de problem som många äldre och medelålders invandrare står inför genom de stora förändringarna på arbetsmarknaden. Det finns anledning att också till protokollet understryka hur viktigt det är att behoven hos tidigare inflyttade invandrare fångas upp och att man kan möta behoven hos dem som på andra sätt än genom konventionell flyktingmottagning kommer till kommunerna. För det krävs en uppsökande verksamhet. Jag yrkar bifall till reservation 2, mom. 6. Jag stöder också i övrigt den reservation som vi lämnat under mom. 5 men vill för att spara kammarens tid inte formellt yrka bifall till den.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till den meningsyttring som vi har fogat till betänkandet. Jag kan i det allra väsentligaste instämma i det som Inger Lundberg sade i sitt anförande om vikten av en kvalitativt god svenskundervisning för invandrare. Trots detta har vi från Vänsterpartiets sida sett oss nödgade att foga meningsyttringen, för vi tycker att ett timantal om 580 sextiominuterslektioner skulle vara en lämplig ökning. Bakgrunden är att det är viktigt att garantera språktillgängligheten när det gäller sfi. Ett språk -- oavsett hur man tillskansat sig kunskaperna i det nya språk vilket man skall använda i sin vardag -- utgör en viktig del av identiteten för människan själv. Då är det viktigt att vi från början ger den goda grunden för denna identitetsutveckling. Ett språk talar om var man befinner sig. Det talar också i olika hänseenden om varifrån man kommer, naturligtvis inte bara geografiskt. Det säger möjligen också något om vart man är på väg.

Herr talman! Dagens ärende, svenskundervisning, är till skillnad från gårdagens inte för mig en ideologisk fråga. Jag tvivlar inte på att vi i grunden har samma uppfattning när det gäller hur viktigt det är att människor som bor och verkar i Sverige behärskar svenska språket. Jag har i våra motioner skrivit att man, om man inte behärskar språket i det land man bor, riskerar att bli något slags andra klassens medborgare. Om det är någonting som vi är rädda för, så är det just detta. Det innebär att svenskan är så oerhört central. Detta tror jag att vi är fullständigt överens om. Vari det möjligen finns litet dissonanser, vilket möjligen kan vara ett understatement, är att vi naturligtvis vill ersätta hemspråksundervisningen med svenska. Men låt oss ta den debatten i ett annat sammanhang, för den hör inte hemma här. Jag har engagerat mig extra i frågan mer som professionell utbildare än som nydemokrat. De många larm som har kommit från bl.a. Riksskatteverket och Riksdagens revisorer har gjort det så tydligt att detta är ett problem. Därför tycker jag att det, även med mina ''skånska r'', skorrar litet när Inger Lundberg kritiserar nuvarande regering för bristande engagemang. De problem med kvalitetsbrister som vi har i dag måste rimligtvis mer bero på att insatser inte sattes in när det var socialdemokratisk majoritet. Undermålig undervisning och undermålig utbildning är ett problem. Jag har själv egen erfarenhet av det. Två utbytesstudenter som vi har haft under ett år lärde sig svenska. Men det berodde inte på att de deltog i SFI, det kan jag garantera. Det berodde på att de hade hemskt grymma värdföräldrar. Jag och min hustru samt våra tre barn ställde krav på dem. Vi talade svenska med dem. Det var jobbigt i början. Vi satte lappar där det stod vad allting hette. Vi talade vara svenska. Sedan hade vi en paustimma då vi talade engelska, så att de kunde lätta på trycket och prata djupare. Den ena av dessa flickor hade definitivt ingen motivation när hon kom. Hon var förvånad över att språk inte bara rann in till henne, ungefär som att man bli solbränd när man solar sig, dvs. om man lever i ett land så kommer språket. Men med dessa grymma värdföräldrar och en professionell pedagog till värdfar lyckades vi forcera också detta problem. Bägge talade klockren svenska efter ett år. Men den inblick vi fick i deras SFI-undervisning skrämde oss ofantligt, och den skrämde också dem. De undrade själva vad det var för någonting och lämnade den efter bara några veckor. De konstaterade: Här sitter jag, här sitter doktorer, här sitter akademiker och här sitter analfabeter fullständigt blandat med oengagerade lärare. Eftersom jag engagerade mig i detta förstod jag att det inte var en tillfällighet. Det skrämde mig att se detta. Herr talman! Låt mig också understryka att det naturligtvis finns bra svenskundervisning för invandrare. Det är självklart. Jag hoppas att det finns mycket bra undervisning. Men uppenbarligen finns det stora brister. Det är kanske där skillnaden ligger. Det handlar inte bara om att vi är i opposition och att man då skall tycka mer och fortare än regeringen. Vi tycker att man här skall våga gå fram litet kraftfullare. Vi tycker att man skall våga tydliggöra kraven på de människor som skall lära sig svenska av omtanke om dem. Vi vet från t.ex. Riksdagens revisorer att detta problem även finns hos människor som har bott länge i Sverige. I t.ex. Göteborg finns många som på 70-talet kom från dåvarande Jugoslavien och som fortfarande kan svenska mycket dåligt. Man skulle kunna säga att det är deras problem. Men det är inte det. De får svårt att komma in i samhället. Herr talman! Jag har all respekt för att detta är ett pedagogiskt problem och att det krävs speciell pedagogik. Det är också därför vi nydemokrater har gått emot regeringen och tillsammans med Socialdemokraterna vill inrätta ett utvecklingscentrum för SFI. Vi tycker det är viktigt att man verkligen fokuserar på dessa problem. Vi tycker att omfattningen i tid räcker. Jag skrev i vår motion att man faktiskt i tid får fler timmar via SFI än vad en grundskoleelev får i engelska. Den tiden räcker för att skapa en bra utbildning och lära sig så mycket att man sedan kan fortsätta på egen hand. Vi tycker också det är självklart att man skall ha betyg, vilket inte kan vara helt obekant. Vi tycker att man skall våga vara tydlig. Man skall ge bra betyg, man skall ge ännu bättre betyg, men man skall också våga säga: Det är inte tillräckligt bra. Det benämner vi ''icke godkänt'', ''otillräckligt'', eller vad man kallar det för. Att bara ge intyg är för oss ett uttryck för en förlegad pedagogik som går ut på att man inte ge feedback, eller återkoppling. Det är aldrig roligt att få ett underkänt betyg. Jag har en gång i tiden haft BC i kristendom. Det var mycket nyttigt. Två terminer senare hade jag stort A. Det hade jag aldrig haft utan BC i kristendom. Detta som en illustration. Jag yrkar avslutningsvis bifall till våra reservationer

Herr talman! Det är kanske inte så svårt att förstå Stefan Kihlbergs BC i kristendom när man läser reservation nr 6. I den står att Ny demokrati anser att krav på viss kunskap i svenska bör finnas för att en elev skall få följa den ordinarie skolundervisningen. Det vore intressant att höra Stefan Kihlberg utveckla detta litet grand. Är det meningen att barn inte skall få tillgång till skola om de inte har tillräckliga svenskkunskaper? Hur skall då de barn som inte har förmånen att bo inackorderade hos familjen Kihlberg få tillgång till dessa svenskkunskaper?
Herr talman! Riktigt så enkelt är det inte, Inger Lundberg. Orsaken till att vi säger att man skall kunna svenska när man går in i skolan beror just på att vi vet att väldigt många barn mår mycket dåligt av vara i klasser i en skola där de inte kan följa med därför att de inte behärskar språket. Vi vill ge dessa elever möjligheter att lära sig svenska språket via intensivutbildning, så att de kan språket svenska innan de börjar skolan. Det handlar tvärtom om omtanke om eleverna så att de skall kunna tillgodogöra sig skolundervisningen. Det är därför som vi har denna uppfattning. Jag kan försäkra Inger Lundberg att mitt BC i kristendom hade en enda orsak. Jag var lat, och jag struntade i läxorna inför vartenda läxförhör. Det var mycket välförtjänt, och det var mycket nyttigt att få den läxa som det innebär att få kvitto på: Du är lat, grabben. Åtminstone klarade inte jag av att se det utan att skärpa mig.
Herr talman! Vi har tidigare fått klart för oss att Stefan Kihlberg anser att det måste vara lättja och inte bristande begåvning som är orsaken om inte Stefan Kihlberg får toppbetyg i olika ämnen. Därifrån till det som saken egentligen handlar om. Ny demokrati berömmer sig sig ofta om att vara verklighetens parti. Men verkligheten, Stefan Kihlberg. är inte så enkel att man över hela landet kan erbjuda ettåriga studier i speciella skolor för invandrarbarn. Tvärtom är det många gånger bra för invandrarbarn, speciellt ute på landet, att komma in i en skolgemenskap tillsammans med andra barn. Verklighetens barn lär sig språk mycket genom att möta andra barn. Sedan är det en annan sak, Stefan Kihlberg, att de behöver kompletterande resurser, stöd i svenska 2-undervisning och på annat sätt få den uppbackning som alla barn med särskilda behov behöver. Jag har inte i något sammanhang sett att Ny demokrati och Stefan Kihlberg har ställt sig i spetsen vare sig för utvecklingen av svenska 2 eller för de extra stödresurser som invandrarbarnen behöver.
Herr talman! Jag gillar att debattera, och jag kan inte låta bli att ta replik. Egentligen är det dumt, eftersom vi inte har skiljaktiga meningar. Men jag vill ändå litet kort tillägga följande. För mig finns det inte bristande begåvning. Det är inte ett problem för eleven. Det är mitt problem som lärare. Jag vägrar att acceptera att människor skulle ha sådana brister i sin begåvning att jag som lärare eller andra som lärare kan klara av att undervisa. Det som definierar en professionell och duktig lärare är att kunna hantera en sådan situation. Men visst är vi olika utrustade på detta plan. Vi är beredda att stoppa in mer resurser i svenskundervisningen, och det har vi faktiskt skrivit om. Det vill vi göra just därför att den är så viktig. I vår värld har alla barn särskilda behov. Det är därför vi är företrädare för individualiserad undervisning i så stor utsträckning som det över huvud taget är möjligt. Alla barn har särskilda behov, vare sig det är behov av extra stödåtgärder därför att de behöver extra inlärningshjälp eller de behöver extra stimulans därför att de råkat få litet för mycket begåvning så att de blir understimulerade i skolan. Vi tycker att bägge problemen är lika viktiga att hantera.

Herr talman! Det är viktigt att vi tar tillvara invandrarnas kunskaper och i många fall långa och kvalificerade utbildningar. Det är viktigt att vi underlättar för invandrarna att använda dessa resurser. Det är naturligtvis väldigt viktigt både för Sverige och för den enskilde invandraren. God färdighet i svenska och kunskaper om det svenska samhället har avgörande betydelse för den enskilde invandrarens integrering i Sverige. Konkurrensen på dagens arbetsmarknad och de framtida kraven på vidgad kunskap och kompetens accentuerar detta ytterligare. När det gäller det här betänkandet tycker jag att det finns en samsyn mellan partierna i många frågor. Ett par motionsyrkanden har vi bifallit direkt. De gäller skyldigheten att tillhandahålla svenskundervisning för invandrare. Vi ändrar förslaget i propositionen från sex månader till tre månader. Vi i den borgerliga gruppen tycker, precis som alla andra, att det är att sända fel signaler. Det är klart att det kan finnas svårigheter att komma i gång med undervisningen i små kommuner. Men i de fallen kan det finnas särskilda skäl. Jag vill gå tillbaka till det riksdagsbeslut som vi fattade 1990. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade fram två propositioner. En gällde svenska för invandrare. Där renodlade man systemet mer. Kommunerna fick ett tydligare ansvar. Samtidigt kom det en proposition om flyktingmottagandet till socialförsäkringsutskottet där man ekonomiskt styrde upp det hela. Jag tycker att det var två ganska bra propositioner. Det fanns en stor samsyn om detta mellan de olika partierna i riksdagen. Då fattade vi beslut om att man skulle ta bort regelsystemet. Man tog bort det system som gjorde att man kunde läsa svenska ganska länge och ändå få resurser. Det fanns alltså ingen morot för att förbättra svenskundervisningen. Vi öppnade upp möjligheten att koncentrationsläsa. Grupperna skulle kunna nivågrupperas. Det finns ju både de som är analfabeter och de som har högre utbildning. Det är inte speciellt bra att de sitter i samma grupp och får samma undervisning. Vi införde också en tidsbegränsning. Man skulle få två eller max tre år på sig. Vi talade väldigt mycket om varvning mellan arbete och studier. Det tror jag är oerhört viktigt. Då får man också lära sig tillämpa det nya språket. Dessutom skulle vi ha en flexibel organisation. Jag tycker att det var ganska bra beslut. Vi gjorde alltså en målstyrning. Vi definierade vad som låg på statens ansvar och vad som låg på kommunernas ansvar. Kihlberg har tittat litet grand på vad som har hänt. Där har vi Riksrevisionsverkets rapport, vi har Man skall vara medveten om att dessa rapporter tittar mycket på vad som hände 1991 och 1992. Men jag tror tyvärr att mycket av vad de beskriver även är relevant i dag. Det har inte hänt så mycket egentligen. Studietakten är ganska låg. 25 % av alla elever avbryter studierna. Det är lång väntetid innan man kommer i gång. Genomsnittet är inte speciellt upplyftande -- 48 timmar per månad. Det är alltså 12--13 timmar per vecka. I vissa fall är det mycket lägre. Detta är naturligtvis inte bra. Samtidigt visar en del rapporter att utbildningen är likvärdig inom kommunerna, men att det finns stora skillnader mellan kommunerna. Det måste vi naturligtvis förbättra. Det är inte acceptabelt. I propositionen som ligger till grund för detta betänkande lyfter man faktiskt fram en hel del viktiga frågor och visar på problemen. Man måste faktiskt ta sig i kragen ute på den kommunala nivån. Det är där som de stora problemen finns. Inger Lundberg sade att hon tyckte att propositionen var tunn och inte visade någon vilja. Jag håller nog inte med henne. Jag tycker nog att det gäller den socialdemokratiska motionen i så fall. Det största oppositionspartiet måste naturligtvis alltid opponera sig. Det har ju den rollen. Men samtidigt tycker jag att de har hittat väldigt litet i propositionen att opponera sig mot egentligen. Den första reservationen handlar om rätten att återuppta studierna. Vi lyfter ju faktiskt fram att den möjligheten skall finnas. Vi exemplifierar det också både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Men vi måste nog strama upp reglerna. Jag tror inte att Socialdemokraterna heller accepterar att vi har ett studieavbrott på över 25 %. Det kostar fruktansvärt mycket pengar för samhället, men framför allt drabbar det den enskilde. Det är klart att det blir ännu svårare att komma ut på arbetsmarknaden om man inte har kunskaper i det svenska språket. I den andra reservationen talas det om koncentration och varvning mellan arbete och studier. Det beslutet har riksdagen redan fattat. Vi fattade det beslutet 1990. Det trädde i kraft 1991. Jag tror inte att det hjälper att riksdagen än en gång säger att man skall kunna koncentrationsläsa när den möjligheten redan finns. Vi kan tala om det. Men det handlar om att föra ut detta på den kommunala nivån. Det är på den kommunala nivån som man styr upp detta. Stefan Kihlberg var inne på betygen. Där har vi litet olika uppfattningar. Jag för min del tycker kanske att det säger mer om eleverna får ett skriftlig intyg som anger vad de kan i förhållande till kursens mål än om de får ett icke godkänt betyg. En arbetsgivare kan nog få ut mer av detta än av ett icke godkänt betyg. Herr talman! Sedan har vi själva också en reservation. Det finns ett förslag om ett tillkännagivande till regeringen om att se över om man kan bilda ett utvecklingscentrum för sfi. Vi har satt oss emot detta. Vi har svårt att se vad det skulle tjäna till. Det framgår egentligen inte heller i den socialdemokratiska motionen vad man skall göra. Det handlar mer om att utreda det hela. Skolverket har särskild fortbildning för SFI-lärare där man skall titta på det pedagogiska innehållet, på metodik, didaktik osv. Vi förväntar oss att detta ger resultat. Jag har lyssnat på Inger Lundberg här, och hon nämnde att det är viktigt att vi tar tillvara studieförbunds och folkhögskolors kompetens. Det skall vi självfallet göra. Det är också glädjande att Socialdemokraterna i det här fallet kan tänka sig att lägga ut utbildningen på entreprenad. Det klarar de ju inte av att göra i andra sammanhang. Det är positivt. Det är ett steg i rätt riktning. Om ni sedan kan ställa upp på att man kan göra det med gymnasieskolan också vore det ännu bättre. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna förutom när det gäller mom. 11 och reservation 5 som jag yrkar bifall till.
Herr talman! Låt mig bara kort kommentera detta med betyg. Ulf Melin säger att det är bättre med ett intyg än ett icke godkänt betyg när man söker jobb. Det kan i och för sig diskuteras. Vår utgångspunkt när vi pratar om betyg är inte att det skall vara något slags informationstavla för arbetsgivare. Det skall vara ett ''feedback''- instrument när man är i utbildning. Det är precis samma filosofi som vi har när det gäller betyg i grundskolan. Det är därför som vi också tycker att man skall börja med det tidigt. Vi tycker att det är viktigt att man får återkoppling, eller ''feedback'' som det heter på svenska, kontinuerligt. Det är inte för att sätta dit någon på något sätt. Om man behöver informera arbetsgivaren om hur mycket man kan i svenska finns det ju andra möjligheter att göra det.
Herr talman! Jag försöker förklara varför vi tycker att det vore bättre att ge en form av omdöme i stället för betyg i detta fall. Betygen som sådana skall naturligtvis vara en stimulans. Det är vi helt överens om. Men i detta fall har de ingen rättslig verkan över huvud taget, eftersom man inte kan använda sig av dessa betyg när man söker vidare till någon utbildning. Man kan naturligtvis diskutera om man skall ha det ena eller det andra. Vi har valt det här sättet. Det tycker vi är bäst. Jag har respekt för att Stefan Kihlberg har en annan uppfattning i den här frågan.
Herr talman! Ulf Melin! Vi gjorde ett bra jobb i utskottet när det gäller den här propositionen. Vi fattade viktiga, klara beslut på några punkter där vi förtydligade och förändrade propositionen, och vi gjorde skrivningar som var bra. Det är bakgrunden till att vi socialdemokrater inte har så många reservationer som vi skulle ha haft om ni hade varit mindre prestigelösa. Det var naturligtvis så, Ulf Melin, att ni släppte så mycket att ni sedan var tvungna att säga: Rättning bakåt! Det är beklagligt -- speciellt efter de uttalanden som Ulf Melin har gjort här i kammaren -- att ni inte var beredda att följa majoritetens linje när det gällde behovet av metodutveckling. Det Ulf Melin har sagt här är ju just att det behövs väldigt mycket av metodutveckling i svenska för invandrare om vi skall komma rätt. Vi skall vara klara över att det är fråga om mycket stora samhällsekonomiska kostnader om vi inte klarar av att utveckla svenskundervisningen för invandrare på ett bra sätt. Jag måste som socialdemokrat säga att det är läckert att lyssna när Ulf Melin tar debatt med Stefan Kihlberg om varför det är så viktigt att inte bara ha betyget underkänt utan kunna visa för den som inte uppnår SFI-nivån att hon eller han faktiskt har uppnåt något i undervisningen. Tänk, Ulf Melin, om ni moderater använde det förhållningssättet också när vi diskuterar andra betygssystem! Det är bra att ni har kommit så långt när det gäller SFI. Jag är helt överens med Ulf Melin om att det inte är stora skillnader mellan Socialdemokraterna och Moderaterna när det gäller utformningen av den paragraf som gäller möjligheten att återkomma. Jag beklagar ändå att man inte här har kunnat markera när man kan ge den garantin, men det är kanske inte den principiellt viktigaste skillnaden mellan oss. Det som däremot förvånar mig mycket är att varken den borgerliga majoriteten eller nydemokraterna har velat anamma vår reservation under mom. 6 där vi talar om vikten av att SFI undervisningen är en heltidsuppgift för den som studerar SFI. Där har utskottet varit mycket tydligt. Vi har inte sagt att det innebär att man koncentrationsläser och sitter och pluggar i bänken åtta timmar om dagen, Ulf Melin. Det som är viktigt att markera är att kommunerna tillsammans med invandrarna skall utforma uppgiften som ett heltidsjobb i de introduktionsplaner som görs.
Herr talman! Jag tycker också att vi gjorde ett bra jobb in utskottet när det gäller den här propositionen. Jag tycker också att vi gjorde ett bra jobb i utskottet 1990 när vi gjorde de stora förändringarna. Jag tycker att den dåvarande regeringen tog till vara många av de förslag som kom från den borgerliga sidan då. Vi har gjort många av de förbättringarna. Vi klarade ut statens roll och kommunens roll, vilket var viktigt då. Vi behöver inte bråka så mycket om det, Inger Lundberg, men anledningen till att ni inte har så många reservationer är att ni inte hade så mycket på fötterna. Ni hade gjort ett antal yrkanden. Man måste göra yrkanden när man tillhör det största oppositionspartiet. Jag tycker att vi klarade ut ganska tydligt vad som gällde på sammanträdena. Det är klart att man inte kan reservera sig mot någonting som redan gäller. Ni har trots allt gjort det, vilket i och för sig är ganska märkligt. Det talades om prestige osv. Jag upphör aldrig att förvånas över att det tydligen bara är när man anammar socialdemokratiska förslag som man släpper på prestigen. Men tvärtom då? Det skulle inte skada om ni någon gång kunde erkänna att många av de förslag vi lägger fram är bra. Det talades om nivåer, betyg osv. Jag kanske skall ta det litet långsammare den här gången. Det handlar bl.a. om att betygen inte har någon rättslig verkan. Jag ville säga följande till Stefan Kihlberg: I stället för att få ett betyg där det bara står att man är underkänd är det kanske bättre att få en beskrivning av varför man är underkänd. Fundera litet grand på det, Inger Lundberg! Den signalen kanske är tydligare än vad den andra är. Det talades om koncentrationsläsning när det gäller svenska för invandrare. Jag menar inte heller att man skall sitta i bänken i åtta timmar. Det är klart att man kan organisera undervisningen på olika sätt. Det gäller ju vuxna människor. Men det som inte är acceptabelt är att människor med en hög bildning och en stor kunskap som kommer till Sverige -- många av dem har kanske akademiska examina -- får en sådan liten del av timmarna och att det tar så lång tid. Man skulle kunna gå igenom kursen betydligt snabbare. Det andra som är allvarligt är att de som har goda kunskaper blandas i grupper med dem som har sämre kunskaper. Det är faktiskt inte bra -- varken för den enskilde eller vad beträffar de ekonomiska resurserna. När det gäller möjligheten att återkomma vill jag säga att jag tycker att vi skall sträva efter att man skall kunna varva arbete med studier. Studierna kan kanske i många fall också ske på kvällstid. Att ha fått arbete är självfallet ett särskilt skäl för en SFI-studerande att avbryta sina studier.
Herr talman! Det är möjligt att den socialdemokratiska motionen inte var så hävlig, men den ledde i alla fall till en lagändring, ett tillkännagivande och ganska omfattande skrivningar. Med det är vi socialdemokrater åtminstone bitvis nöjda. Jag förstod att Ulf Melin inte var sådär jättenöjd med att han inte hade fått så mycket beröm. Jag vill bara påminna om att han fick rejält med beröm för att han har begripit betydelsen av att ha ett betygssystem där det inte bara blir underkänt för den som inte helt och fullt klarar en uppgift utan där man faktiskt kan visa att någonting har åstadkommits på vägen. Vi är naturligtvis helt ense om att man skall ha flexibel undervisning -- det skriver utskottet om -- koncentrationsstudier och praktiska uppgifter för den som det behöver. Men det vi borde vara ense om, Ulf Melin, och det jag tycker är märkligt att vi fortfarande inte är ense om är att uppgiften skall vara en uppgift på heltid för den enskilde utifrån hans förmåga. Det är en uppgift som ersätter ett heltidsarbete för dem som inte har särskilda skäl för något annat. Det är samhällsekonomiskt viktig, det är viktigt som en signal till den enskilde och det är en förutsättning för att tiden skall tas till vara på ett bra sätt. Jag tycker att det är synd att vi inte nu har kunnat ge den signalen riktigt tydligt till kommunerna, men låt oss återkomma och försöka bli ense på den punkten nästa gång som SFI-frågan kommer tillbaka till riksdagen!
Herr talman! Nu tycker jag nog att Inger Lundberg är litet grälsjuk, milt uttryckt. Precis det Inger Lundberg säger står ju i betänkandet. Vi konstaterar att riksdagen redan har fattat beslut om detta. Då kan jag inte inse varför man skall göra ett tillkännagivande. Det står ju att SFI kan vara heltidsstudier, koncentrationsläsning osv. Men det passar inte alla, herr talman! Det är klart att det i många fall är svårt att läsa ett nytt språk på heltid, framför allt för de människor som har fått dålig skolunderbyggnad i det land de kommer ifrån. Man måste samtidigt kanske läsa sitt eget språk också. Självfallet är det så. Vad det handlar om är att få ett system med variation. Det är alldeles för stelbent i dag. Jag tycker att Inger Lundberg borde försöka ägna litet mer tid åt sådana frågor som hur man skall öka studietakten, minska väntetiderna, minska studieavbrotten, minska frånvaron och äntligen få ett flexibelt system. Men det jobbet måste göras ute i kommunerna, och kommunerna tappar resurser om de inte förbättrar de sakerna. Det här tar vi faktiskt upp i betänkandet, och det är för mig det som är viktigt och väsentligt. Sedan kan jag säga att jag beklagar i och för sig ett av tillkännagivandena, och det är det om resurscentrum, som jag inte inser riktigt vad det är bra för. Jag har angivit i mitt huvudanförande att Skolverket nu har fortbildning för lärare, där man kommer att ta upp en hel del av de frågor som utskottet har berört. Vi får väl se om en utredning kan komma med några bra förslag. Jag har litet svårt att se var detta skall landa, det måste jag erkänna, men det får vi som sagt var se.
Herr talman! Man skall inte gräla i vårens tid. Jag tror att när det gäller synen på heltidsstudier pratar Ulf Melin och jag litet grand förbi varandra. Om Ulf Melin läser igenom både den socialdemokratiska motionen och debatten här, inser han kanske att vi har samma synsätt. Eftersom protokollet inte hinner komma ut före beslutet i morgon, leder det tyvärr inte till att vi kan bli ense den här gången, men vi kan kanske bli det nästa gång. Jag hoppas också allvarligt, Ulf Melin, att utredningen om behovet av metodutvecklingscentrum leder till att vi kommer vidare när det gäller metodutveckling inom SFI. Det handlar här inte bara om fortbildning, utan frågan är vidare och större. Det gäller ganska mycket pengar, och det gäller djupast hur en grupp människor som kommer till vårt land skall få verkliga möjligheter på svensk arbetsmarknad. Då måste också vårt samhälle lära sig mycket mer om hur inlärning av svenska som främmande språk skall gå till.
Såvitt nu kan bedömas kommer efter ny behandling socialutskottets betänkande om vårdnadsbidrag att kunna bordläggas senare i kväll. Samtidigt avses socialförsäkringsutskottets betänkande om föräldaförsäkring också att bordläggas. Det kommer att föreslås att båda betänkandena avgörs efter en bordläggning och sålunda behandlas vid morgondagens sammanträde. Socialutskottets betänkande kommer att upptas till behandling omedelbart efter voteringen av överskjutande ärenden.
Herr talman! Anledningen till den här debatten och till det här betänkandet är regeringens proposition om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för innevarande budgetår. Bl.a. finns det ett förslag om ytterligare tillskott till Det här har Socialdemokraterna gjort ett stort indignationsnummer av. Det har nästan blivit en massmedial succé -- jag får gratulera så mycket! Lena Hjelm-Wallén och Socialdemokraterna har länge sugit på den här karamellen. Ord som uppseendeväckande, lättsinne, klandervärt och exempellöst, för att nu använda några, har haglat i luften. Det finns främst tre orsaker till överskridandet. Det är för det första den ökade internationaliseringen, för det andra ökade informationsinsatser och för det tredje förändrad myndighetsstruktur på departementets område. Reformarbetet har ju varit intensivt sedan 1990. Vi har gått från en regelstyrd till en målstyrd skola, och vi har nyligen fattat beslut om nya läroplaner och nytt betygssystem både för grundskolan och för det frivilliga skolväsendet. Genom den nya högskolelagens tillkomst och införandet av ett nytt resurstilldelningssystem har också universitetens och högskolornas relation till regeringen genomgått en omfattande förändring. Avskaffandet av de båda centrala ämbetsverken UHÄ och SÖ har fått konsekvenser på departementets arbete och större konsekvenser än man kunnat förutse. Den andra delen är den ökade internationaliseringen. Vårt ökade samarbete med EG när det gäller en hel del forskningsprogram och utbildningsprogram har tagit mer resurser och mer tid i anspråk än vad man hade kunnat förutse. Det är klart att Sveriges representation i styrgrupper och våra förberedelser för deltagandet där är något mycket betydelsefullt. Samma sak är det när det gäller att likställa och jämföra olika examina. När man då läser Socialdemokraternas motion, deras skrivelse till utskottet och också debattartiklar, kan man tro att det här är en ny företeelse, men det är det ju inte. Under många år har Utbildningsdepartementets anslag, det som varit budgeterat, inte räckt till. Man har haft ett strukturellt underskott, och det har arbetats upp under flera år. Underskotten har temporärt kunnat klaras genom tilläggsbudget eller genom att regeringen medgivit omdispositioner och överskridande av anslag. Det är en teknik som Socialdemokraterna själva har tillämpat flitigt tidigare. Tittar man på siffrorna från budgetåret 1985 86 var det ungefär 1,4 miljoner. 1988 90 när det gick upp till 11,5 miljoner.

Han gick fram som en ångvält inte bara i Utbildningssverige, utan han fyllde samma funktion när det gällde att slösa med pengar, om jag nu skall använda Socialdemokraternas eget språkbruk. Jag noterade också att Göran Persson i debatten om kompletteringspropositionen sade om Per Unckel ''den med pengar notoriskt slarvige utbildningsministern''. Min slutsats, efter att ha sett på de siffror som Göran Persson presterade, är att de var åtminstone två om det. Varför säger jag nu detta? Varför räkna upp de här siffrorna? Vad jag vill visa är att Socialdemokraterna, som har gjort ett nummer av överskridandet, sitter i glashus och kastar sten. Ni har ju själva gjort samma överskridanden tidigare! Det är naturligtvis inte rimligt att departementet gör de här överskridandena. Det tycker inte vi heller. Jag upplever att de 20 miljonerna kan vara allvarliga i sig, men vad det egentligen handlat om är nog att ge Per Unckel en rejäl knäpp på näsan. I vår reservation kritiserar vi det som har inträffat. Vi anser också att regeringen på ett tidigare stadium borde ha redovisat situationen för riksdagen och begärt erforderliga medel, bl.a. mot bakgrund av de riktlinjer för en effektiv medelshantering som regeringen för två år sedan framlade för riksdagens godkännande. Vi var beredda från vår sida att få ett enigt utskott när det gällde kritiken av det inträffade, samtidigt som vi då också föreslog att man skulle bevilja de medel som departementet äskade. Men, som sagt var, tyvärr valde oppositionen att gå samman och fälla regeringsförslaget. I och för sig kan jag förstå att Ny demokrati och Vänsterpartiet som själva inte haft regeringsansvar kan vara kritiska mot detta. Men jag har faktiskt svårt att acceptera att socialdemokraterna skjuter så hårt när de inte varit bättre själva. Samtidigt kan jag utifrån detta beklaga att Ny demokrati och Vänsterpartiet hoppade i samma säng som socialdemokraterna som faktiskt varit lika bra kålsupare som denna regering. Herr talman! Slutligen vill jag yrka bifall till reservationen, vilket innebär att riksdagen beviljar de 20 miljoner kronorna till

Herr talman! Detta är ett unikt riksdagsärende. Utbildningsdepartementet har överskridit sitt eget myndighetsanslag med hela 43 %. Utbildningsdepartementets ledning har givit sig själv möjlighet att åsamka statsverket merutgifter på 20 miljoner kronor som inte har täckning i beviljade anslag. Detta säger utbildningsutskottets majoritet nej till och uttalar stark kritik mot regeringens sätt att hantera frågan. Herr talman! Med dessa fyra meningar borde ärendet egentligen vara uttömt och jag borde kunna lämna talarstolen. Men det finns anledning att bemöta några av Ulf Melins försök att blanda bort korten genom att tala om andra ting än de som dagens ärende handlar om. Han gör det genom att tala om departementsutgifter för fyra fem år sedan. Det har inget med dagens situation att göra. Det tidigare budgetsystemet tillät omprioriteringar mellan anslag. De relativt sett mindre överskridanden som gjordes i slutet av 1980-talet kunde därmed klaras genom neddragningar av andra anslag enligt gängse budgetrutin. Ulf Melin glömmer att det nu finns ett rambudgetsystem. Det är där allvaret ligger i det anslagsöverskridande som nu behandlas. Regering och riksdag har numera infört ett rambudgetsystem som i princip inte accepterar överskridanden. Dessutom är överskridandet så stort, 43 %. Även regeringspartiernas företrädare i utbildningsutskottet har ju funnit anledning att i sin reservation kritisera regeringen. Det är väl gott och väl. Ulf Melin gick t.o.m. så långt att han använde ordet slösa. Han försökte hänföra det till tidigare regeringar. Men om man skall säga det om Göran Persson, handlar det i mycket högre grad om Per Unckel. Det var inte mitt ord. Jag har faktiskt inte använt det ordet. Det var Ulf Melins ord. Hela ärendet tydliggör en nonchalant inställning från regeringens, och särskilt utbildningsminister Per Unckels sida till av riksdagen fattade beslut. Det framkom vid utbildningsutskottets utfrågning att Utbildningsdepartementet redan inför innevarande budgetår utarbetade en budget som var avsevärt mycket större än vad regeringen äskat anslag för och riksdagen beviljat medel för. Det är i sig uppseendeväckande. Man har alltså inte gjort något åt det strukturella budgetunderskottet som Ulf Melin talar om. Egentligen slår man blå dunster i ögonen på riksdagen alldeles medvetet. Regeringen valde att låta bli att redovisa situationen för riksdagen. Man gjorde inte det förrän vid senast möjliga tidpunkt, nämligen nu. Då var större delen av de äskade medlen redan spenderade. Jag har svårt att hitta något annat ord än uppseendeväckande. Så här brukar faktiskt inte regeringar hantera riksdagen. Inte nog med detta. Utbildningsdepartementets ledning har fortsatt att leva över sina tillgångar, trots att riksdagsmajoriteten i mitten av april signalerade att man inte kommer att bevilja ytterligare medel. Det brydde sig departementsledningen inte om. Under senvåren pågår exempelvis en konferensserie kring temat Agenda 2000 där departementets båda ministrar framträtt på flera platser i landet och lagt ut texten om moderat utbildningspolitik. Det är ett brett upplagt tema. Hur stora kostnaderna varit för projektet och vilka medel som använts till det har vi inte lyckats få reda på. Det anförs dock i reservationen som ett skäl för överskridandet. Vi kan se hur man accelererat verksamheten snarare än lugnat ned den, vilket man borde ha gjort när man inte hade pengar. Jag har fått klart för mig att det inför sommaren planeras en mycket stor forskningsutställning i Stockholm, Malmö och Göteborg till en kostnad av åtskilliga miljoner. Det moderaterna närstående marknadsföringsföretaget Kreab har fått i uppdrag att sköta forskningsinformationen, inbegripet att marknadsföra regeringens forskningspolitik. Som av en händelse råkar evenemanget pågå månaderna omkring valet. När jag fick veta detta blev jag mycket förbryllad. jag kände inte till att det i departementet fanns konton också för utställningar. Det tycks numera finnas många fickor för utbildningsministrarna att ösa pengar ur; med beviljade medel eller med medel utan täckning i beviljade anslag. Omfattande informations och marknadsföringsinsatser genomförda av politiskt betrodda marknadsföringsbolag tillhör numera departementsvardagen. Begränsningar i form av beviljade medel i ramanslag tycks inte utgöra hinder på vägen när moderata utbildningsministrar och deras stab av politiska tjänstemän anser att ytterligare insatser behöver göras för att ge den egna politiken största möjliga genomslag. Av reservationen framgår hur besvärade regeringspartiernas riksdagsledamöter är över detta förfarande. Jag förstår att det vid ett sådant här ärende i riksdagen inte är så angenämt att vara försvarsadvokat för utbildningsminister Per Utbildningsdepartementets ledning har med regeringens goda minne tillåtits avvika från regeln om rambudget på ett sätt som inte accepteras för några andra myndigheter. Det sker i en situation då regeringen inom sitt eget fögderi borde vara en förebild och inte ett dåligt exempel. Det är det, Ulf Melin, som är den viktigaste frågan. Jag vet inte om Ulf Melin förnekar att man har överträtt rambudgeten när han i sitt försvarstal försöker släta över detta. Jag hoppas verkligen att det inte är så. Det skulle få avsevärda budgetkonsekvenser för myndigheter på alla andra områden. Man kan inte behandla Utbildningsdepartementet, som är en myndighet i detta avseende, på annat sätt än alla andra myndigheter. Alla riksdagsledamöter borde förenas i ett avståndstagande mot att en departementsledning hanterar statliga medel på det här sättet inom ett rambudgetsystem. Därför bör inga extra medel beviljas. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsbetänkandet.
Herr talman! Jag är klar över rambudgeten och dess betydelse, Lena Hjelm-Wallén. Det är därför vi faktiskt är kritiska i vår reservation. Vi försökte åstadkomma en enighet om detta, men samtidigt skulle vi anslå de beviljade medlen. Jag försöker inte blanda bort några kort. Vad jag ville visa med mitt anförande var att -- för att använda ert språkbruk -- slöseri med pengar förekom i lika stor omfattning tidigare. Man kan naturligtvis säga att systemet tillät detta. Men det kan väl inte vara bra om man lägger upp en socialdemokratisk budget som inte håller. Det är ju ändå underskottet som är det väsentliga. Jag konstaterar då att underskotten var lika stora. Det ena underskottet var väl i så fall lika oacceptabelt som det andra, om man ser till pengarna. Jag tror att det i mycket egentligen inte handlar om pengarna utan om en irritation mot departementet, mot att det har ett moderat styre osv. Det är en irritation över att vi för Agenda 2000-debatten, som jag tror att också socialdemokraterna egentligen innerst inne tycker är bra. Det är viktigt att vi diskuterar kompetens och kunskapsfrågor och gör det på många olika ställen. Vi måste tillse att hela arbetslivet blir medvetet om dessa frågors vikt. Jag vill påstå att Per Unckel gör ett fantastiskt bra jobb för att lyfta fram detta. Han har låtit mängder av institutioner utarbeta bidrag till materialet. Det kommer att betyda mycket för genomförandet av ett kompetenslyft i vårt samhälle, något som är högst väsentligt. När det sedan gäller den utställning som Lena Hjelm-Wallén talar om har regeringen faktiskt fattat beslut om att bevilja pengar till denna nationella utställning om forskning. Den skall visas i Stockholm, Göteborg och Malmö och skall sedan gå ut i Europa, där man skall försöka sälja svensk forskning. Också socialdemokraterna borde tycka att detta är ganska bra. Hur finansieras då detta? Det sker, förutom genom regeringen, av NUTEK och av Riksbankens Jubileumsfond, där Lena Hjelm-Wallén själv sitter med. Departementet anslår däremot inte några pengar till detta. Underskotten är, som jag sade tidigare, strukturella. Jag tycker att det är bra att regeringen vänder sig till riksdagen och försöker rätta till detta. Det är måhända sent, men bättre sent än aldrig.
Herr talman! Jag tror att Ulf Melin bör vara litet försiktig i sin argumentation. Om det skulle vara så enkelt att så snart en riksdagsledamot pekar på att en departementsledning har viktiga frågor att handlägga och gör ett fantastiskt jobb, som Ulf Melin säger, skulle man ha rätt att överskrida av riksdagen fattade beslut, då tror jag att vi hamnar mycket snett. Jag tror faktiskt inte att Ulf Melin menar att det skulle vara så. Även en minister som är synnerligen expansiv måste hålla sig inom budgetramar, och det är det som Per Unckel inte har gjort i detta sammanhang. Han har ansett sig själv så viktig i sammanhanget att han inte behöver hålla sig inom budgetramar. Vad han skulle ha gjort är naturligtvis det som alla andra får göra, nämligen att han i förväg skulle ha räknat efter vad som behövs för den verksamhet som man planerar. Sedan skulle man ha äskat medel för detta. Därefter skulle äskandet ha prövats, och han skulle kanske ha fått sina medel. Men så skedde inte, och han fortsätter med oförändrad hantering av medlen. Jag vet inte om nedskärningar har skett i Finansdepartementet -- det är möjligt -- men det har någonstans blivit stoppat. Men trots att hans expansiva planer på behov av medel har stoppats har han ändå gått vidare som om ingenting har hänt. Det är detta som riksdagen måste sätta stopp för. Så här får man faktiskt inte göra i ett departement när man har ett rambudgetsystem som inte tillåter överskridanden. Det är därför som vi i enighet har sagt ja till ett rambudgetsystem. I det tidigare budgetsystemet har man om man överskridit på ett ställe -- men det har aldrig varit fråga om så här stora överskridanden -- kunnat finansiera det genom indragningar på andra ställen. Det är en helt annan sak, och det går inte att jämföra med det som nu har skett. Var alltså litet försiktig! Jag tycker att det är en ganska tydlig kritik som uttalas i utskottsbetänkandet. Denna borde också Ulf Melin tydligt kunna uttala i denna debatt.
Herr talman! Låt mig i denna replik också ta upp frågan om kritiken. Jag nämnde i slutet av mitt anförande just vår reservation, där vi redovisat att vi är kritiska till detta. Det kommer att framgå av protokollet. Jag kan inte låta bli att nämna Agenda 2000 här. Jag har märkt att det är ett mycket bra koncept som departementet har arbetat fram med hjälp av många olika institutioner och människor med mycken kompetens och kunskap på dessa områden. Jag har förstått att det har varit en viss irritation mot detta från socialdemokratisk sida. Det är också därför som jag har talat om vikten av att föra fram Agenda 2000. Såvitt jag förstår är det dock inte det projektet som har lett till de stora underskotten. Låt mig för tredje gången säga att det är fråga om ett strukturellt underskott, som har arbetats upp under många år. Skälen till det är bl.a. den ökande internationaliseringen, implementeringen av läroplaner, en ny högskolelag och ett nytt resurstilldelningssystem. Därtill kommer det arbete som pågår inom EG men också att vi tagit bort två ämbetsverk, Skolöverstyrelsen och UHÄ, som naturligtvis hade vissa roller. Departementet har därigenom fått ta över ett större ansvar än man tidigare hade förutsett. Avskaffandet av Skolöverstyrelsen var ett socialdemokratiskt förslag, som jag tycker var mycket bra. Skolöverstyrelsen var helt enkelt en föråldrad institution. Förslaget genomfördes, och man inrättade ett nytt skolverk, som fick andra uppgifter. Men detta fick konsekvenser som man då inte förutsåg. Man kan naturligtvis föra en diskussion huruvida ett förslag skulle ha kunnat komma tidigare på denna punkt. Också jag kan tycka att man kanske skulle ha gjort det, men det är bättre att komma nu är att inte komma alls. Med det förslag som riksdagen nu eventuellt kommer att rösta ned skulle man komma till rätta med det strukturella problemet. Det var syftet med att lyfta fram dessa frågor. Också jag kan inse, herr talman, att man kan diskutera tidpunkten, men detta är skälet till att den här debatten förs här i dag.
Herr talman! Samtliga de skäl som Ulf Melin nämner för att det skulle bli ett överskridande är sådana som departementet måste ha känt till hela tiden. I varje fall var de väl kända i utbildningsutskottet. De har påpekats av oss socialdemokrater. Att avskaffandet av de båda nämnda myndigheterna exempelvis inte leder till de stora besparingar som man hävdat har vi sagt hela tiden. Det är ingen nyhet. Man har hela tiden känt till det och har kunnat budgetera för det. Också att det behövs information har man vetat hela tiden liksom att EG och internationaliseringen är på gång. Det förelåg inga nya faktorer som skulle ha accepterats som överskridandeskäl för någon annan myndighet när finansministern skulle studera frågan. Det är tydligen bara Utbildningsdepartementet som får göra så här. Vidare säger Ulf Melin att det är fråga om ett strukturellt underskott sedan många år tillbaka. Hur skall en regering som inte ens kan hantera ett departements myndighetsanslag under tre år och få ordning på ett strukturellt budgetunderskott kunna regera landet och få ordning på de underskott som finns på det planet? Vi kan också se konsekvenserna, med större budgetunderskott år efter år. Ulf Melin tror dessutom att innehållet i Agenda 2000 är en anledning till dagens diskussion. Så är det inte alls. Det är ni som har tagit upp Agenda 2000 som en förklaring till överskridandet. Jag har då bara hört mig för litet grand om hur folk ser på informationsflödet runt omkring detta utredningsprojekt. Många journalister säger att de badar i informationsskrifter, påkostat informationsmaterial från departementet inom ramen för detta projekt. De säger att det nästan är genant att se hur rektorer i skoldebatten får diskutera besparingar som nästan knäcker dem, samtidigt som Utbildningsdepartementet kan vara så enormt generöst med dyra informationsmaterial. Utbildningsdepartementets ledning har partipolitiserat departementet mycket kraftigt under ett helt år. Med informations och marknadsföringsinsatser har man överskridit kontona. Att det förfarandet skulle belönas med ytterligare medel tycker jag är väl magstarkt.

Herr talman! Pengar skall man vara rädd om, alldeles särskilt när det är andras pengar. Om möjligt skall man vara ännu mer rädd om de pengar som inte finns. Att vara rädd om pengar är en av Ibland får man en känsla av att det är svårare att vara rädd om mycket pengar än om litet pengar. Jag tycker att Anders Isaksson hade en bra illustration till detta härommorgonen, när han fick frågan om hur vanliga människor skall förstå de statsfinansiella problemen. Han förstod inte varför det skulle vara svårt. Man borde kunna förstå det om man klarar av att hantera sin egen ekonomi. Det är samma grundprinciper. Det är egentligen hemskt enkelt. Om man kan räkna med addition och subtraktion och upptäcker att det blir minus är det en väldigt tydlig signal. Är det slut på pengarna i plånboken så är det slut. Det finns ju också ett uttryck i folktron, eller om det var i bondepraktikan, att rätta mun efter matsäcken. Det är uttryck för precis samma sak. En tidigare kollega till mig som är utbildningschef var -- det var länge sedan, på 70-talet -- uppbragd över riksdagens slöseri med pengar. Han trodde att det bara fanns ett sätt att få riksdagsledamöterna att förstå hur mycket pengar en miljon är, nämligen att hälla ut en miljon i enkronor på golvet i ett stort rum och sedan tvinga ledamöterna att sitta på stolar i en ring runtomkring pengarna och bara stirra på dem i ett helt dygn. Då, trodde han, skulle de förstå hur mycket pengar en miljon är. Det är lätt att tappa greppet när det bara är siffror på papper. Vi tycker att det som har skett inom departementet är upprörande. Precis som Lena Hjelm-Wallén tycker jag att vi kan ha förståelse för att sådant händer, men man måste kunna slå larm i tid och gå till den anslagsbeviljande riksdagen. Och det finns, Ulf Melin, alltid bra skäl till att man överskrider en budget. Jag har aldrig hört annat än bra skäl till det, och jag har hört många skäl under min tidigare bana. Det händer att man gör sådana här dumheter även i näringslivet. Men det svider i skinnet, och man gör det högst en gång. Herr talman! Jag vill understryka att detta är en rent principiell fråga för oss. Det har ingenting med partipolitik att göra. Vi blir lika upprörda oavsett om det är m-överskridanden eller söverskridanden. Det har ingen betydelse. Jag tycker att det var svårt i det här fallet, eftersom Utbildningsdepartementet gör ett utmärkt bra jobb. Det känns inte bra att det får smäll på fingrarna, men jag tycker att det sakligt sett är korrekt. Detta sker inte bara inom Utbildningsdepartementet. Vi i Ny demokrati är ofta upprörda över att det finns brist på omsorgen om pengarna i mycken offentlig verksamhet. Det brister i ekonomistyrning och i redovisningssystemen. Man har svårt att skilja mellan utgifter och kostnader. Sådant får man lära sig på ett tufft sätt i näringslivet. När det saknas 20 miljoner kan man inte skicka ett brev till riksdagen och be att få 20 miljoner. Det vore i och för sig en innovation som jag är övertygad om att många företagare skulle uppskatta. När det går back och man har dragit över sin budget ringer man till lokala skattemyndigheten och säger att man har ett kraftigt budgetöverskridande och ber att få kvitta bort det mot skatten som man skall betala in. Under de förutsättningarna skall jag gärna dra tillbaka mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan, men bara under förutsättningen att det fungerar så på bägge hållen. Ulf Melin antyder att jag skulle hoppa i säng med s och v. Jag kan försäkra Ulf Melin att jag bara hoppar i säng med min älskade hustru. Men jag hoppar gärna i säng! Vi hoppar gärna i sängar som är spänstiga, gärna tillsammans med moderater och socialdemokrater eller andra trevliga människor, om vi har gemensamma intressen. För att alludera på en annons som vi har i dag: Vi hoppar inte åt höger, vi hoppar inte åt vänster, vi hoppar framåt! Och vi ställer krav. Vi har inte förståelse för slarv när det gäller pengar.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

Fru talman! I tidningen Expressen kunde man i går läsa i huvudledaren under rubriken ''Carl Bildt har beslutsångest, och vårdnadstvisten fortsätter. Ett nederlag i riksdagen är ett svaghetstecken för varje regering. En minoritetsregering som Bildts lever naturligtvis farligare; riksdagen har i och med ny demokratis sönderfall förvandlats till en lotteririksdag. - Vårdnadstvister har aldrig några vinnare, det stämmer också i detta fall. Visserligen föll inte vårdnadsbidraget i går, men själva hanteringen av frågan, beslutsförlamningen, är också ett nederlag.'' Ja, visst är det så. Jag tror att vi är många ledamöter av Sveriges riksdag som i dag är oerhört beklämda över denna hantering. Den drar ett löje över politiken och riskerar att spä på det politikerförakt som redan finns. I stället för att uppmärksamheten riktats på skiljelinjerna i familjepolitiken har svenska folket fått bevittna ett förhandlingsspel och korridormygel mellan företrädare för regeringen och Ny demokrati. All normal hanteringsordning har åsidosatts i detta spel. Varför dröjde statsministern till kvällen innan vårdnadsbidraget skulle debatteras och beslut tas i kammaren med att ringa Harriet Colliander? Det har funnits gott om tid att förhandla långt dessförinnan. Men det är inte första gången statsministern hoppar in mitt i pågående debatt. Det var likadant den 17 december förra året, då riksdagen debatterade och fattade beslut om barnomsorgsgarantin och riktlinjerna för regeringens familjepolitik. Då var det också kaos. Även den gången vek sig Ny demokrati på upploppet utan att ha fått ut något genom förhandlingarna med Bildt. Det här är ett ovärdigt spel. Det är ovärdigt för Sveriges riksdag och det är ovärdigt för våra uppdragsgivare, svenska folket. Fru talman! I onsdagens långa debatt upprepade Stefan Kihlberg Ny demokratis krav för att gå med på vårdnadsbidraget: ''Det handlar om samhällsekonomiskt ansvar. Finansiera vårdnadsbidraget inom familjepolitikens ram i tid och i rätt omfattning.'' Har kravet tillgodosetts vid socialutskottets förnyade behandling? I propositionen om vårdnadsbidrag föreslås att en kommitté skall tillsättas som skall följa och rapportera effekterna av familjepolitiken. Vad Ny demokrati förhandlat sig till på pappret är för det första att kommittén skall vara parlamentariskt sammansatt och för det andra att den skall ha möjlighet att lägga fram förslag som kan befinnas påkallade. ''Parlamentariskt sammansatt'' innebär att om Ny demokrati försvinner ur riksdagen i valet, vilket inte verkar helt osannolikt, försvinner man ur kommittén. Den förhandlingsframgången är med andra ord ovanligt litet värd, för den innebär att man i ett sådant läge verkligen är garanterad att åka ur och inte få vara med och påverka. Den andra delen -- om kommitténs möjlighet att lägga fram förslag -- är mer svårtolkad. Ny demokrati har nämligen fogat ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet där man förklarar sig mycket nöjd med uppgörelsen med regeringen. I utredningen kommer våra förslag om familjepolitiken och behovsprövade barnbidrag att beaktas, skriver man. Jag skulle vilja ställa en fråga till Bengt Westerberg, men han är inte här. Därför får jag fråga Sten Svensson som strax skall tala här: Vad betyder uppgörelsen med Ny demokrati? Innebär det som Ny demokrati skriver i det särskilda yttrandet att regeringens vårdnadsbidrag är första steget på ett genomförande av Ny demokratis familjepolitik? Innebär det att kommittén skall beakta Ny demokratis förslag om familjepolitiken? Förslagen innebär att 20 miljarder skall sparas på barnen och barnfamiljerna. Det är ungefär 25 % av det stöd som i dag går till Sveriges barnfamiljer. Det är en enorm summa. En nedskärning i den storleksordningen skulle få oerhört stora konsekvenser för hundratusentals människor i vårt land. Innebär uppgörelsen att barnbidragen skall behovsprövas som ett första steg för att ge de 3 miljarder som Ny demokrati vill ha till finansieringen av vårdnadsbidraget inom familjepolitikens ram? Har Ny demokrati fått klartecken här? Kommer ett sådant förslag? Dessa frågor vill jag ha svar på, Sten Svensson! Till sist, Sten Svensson: På vilket sätt är socialminister Bengt Westerberg ansvarig för denna uppgörelse? Han var inte här i onsdags, och han är inte här i dag heller. Har han godkänt uppgörelsen med Ny demokrati? Fru talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna i utskottets betänkande 34.

Fru talman! Först vill jag säga att jag till fullo instämmer i Maj-Inger Klingvalls anförande. Till det vill jag bara lägga några frågor och kommentarer. Jag vill fråga majoriteten och Sten Svensson, eftersom, beklagligtvis, socialministern inte heller i dag är intresserad av frågan om vårdnadsbidrag: Vad innebär den parlamentariska kommittén och när skall, som det heter i socialutskottets beslut, ''de förslag som kan befinnas påkallade i familjepolitiken'' infrias? Jag undrar också när de skall läggas fram, och vilka förslag är det som man har i tankarna? Är det de förslag som Ny demokrati har exemplifierat i sitt särskilda yttrande? Det framgår med all önskvärd tydlighet vilka förslag Ny demokrati önskar -- gigantiska nedskärningar för barnfamiljerna. Självklart inställer sig frågan om också den borgerliga majoriteten -- jag vänder mig då till Sten Svensson och framför allt Folkpartiet, som i alla andra sammanhang har sagt sig ställa upp för barnfamiljerna -- delar de åsikter som framförs i det särskilda yttrandet. Men framför allt undrar jag: När skall det läggas fram? Fru talman! Man kan ha många funderingar kring turerna här i riksdagen. Vi har alla fått känna av hur aktningen för riksdagen har minskat. Det finns de som säger att temperaturen, graderna, har sjunkit. Jag skulle bara vilja fråga: Räcker termometern till? Finns det några grader kvar för att beskriva hur illa den här frågan har hanterats? Jag ställer mig frågande på den punkten. Självklart vilar ett tungt ansvar på Ny demokrati som har förorsakat den här situationen. Men man är förvisso inte ensam om att ha ställt till det. Man har en bred borgerlig majoritet bakom sig som har ställt upp på att frågorna har hanterats på det här viset i riksdagen. Jag är mycket upprörd. Konsekvensen, riksdagens försämrade anseende, får vi alla känna av. Fru talman! Jag instämmer alltså i de socialdemokratiska reservationerna. Därutöver yrkar jag bifall till Vänsterpartiets meningsyttring.

Fru talman! Regeringspartiernas företrädare i socialutskottet har under onsdagens långa debatt här i kammaren utförligt redovisat motiven för vårdnadsbidragets införande. Denna reform innebär att valfriheten utsträcks till alla tillsynsformer. Det saknas nu anledning att upprepa alla dessa goda argument ännu en gång. Anledningen till att vi biträdde återremissyrkandet är att vi fann att det förelåg förutsättningar för utskottsmajoriteten att uttala sig om på vilket sätt reformen bör följas upp. Vi har därför gjort följande tillägg till betänkandet: ''I propositionen uttalar regeringen sin avsikt att tillkalla en kommitté med uppdrag att följa och rapportera effekterna för förvärvsarbete och utnyttjande av olika typer av barnomsorg med anledning av vårdnadsbidragsreformen och de beslutade reformerna inom barnomsorgs och föräldraförsäkringsområdena. Enligt socialutskottets mening bör denna kommitté ges en parlamentarisk sammansättning. Den skall också ha möjlighet att lägga fram de förslag som kan befinnas påkallade.'' Detta föreslår vi alltså att riksdagen ger regeringen till känna. Vi kan således räkna med att ett konstruktivt arbete snabbt kommer i gång i denna kommitté. Den kommer att kunna bedriva sitt arbete med stor öppenhet gentemot olika åsiktsriktningar. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Sten Svensson inte har svarat på en enda av mina frågor. Vad är det alltså som Ny demokrati har fått i den här uppgörelsen för att gå med på förslaget om vårdnadsbidrag? Har regeringen anslutit sig till Ny demokratis familjepolitik? Innebär det att den här kommittén skall beakta de förslag som Ny demokrati har lagt fram i sin familjepolitiska motion? Blir det behovsprövade barnbidrag? Vad har Bengt Westerberg sagt om denna uppgörelse? Har han godkänt den? Jag vill ha svar på mina frågor, Sten Svensson!

Fru talman! Har vi i Ny demokrati gjort en kovändning när vi nu bildar majoritet tillsammans med regeringen? Nej, definitivt inte. Endast genuint både okunniga och ologiska fiender till Ny demokrati kan påstå något sådant. Hur kan det vara en kovändning att fullständigt, hundraprocentigt, medverka till att delar av vårt partiprogram inom familjepolitiken kommer till stånd? Om det är en kovändning beror det i så fall på att vi tidigare har lämnat partiprogrammet, och en sådan kovändning är åtminstone jag stolt över att göra. ru talman! Det är med glädje som vi konstaterar att vi aktivt medverkar till ökad valfrihet och rättvisa -- dvs. nydemokratisk politik -- för småbarnsfamiljerna. Visst ville vi ha mycket mera -- ja! Och vi är otåliga, men vi konstaterar att inte heller Rom byggdes på en dag. Men, fru talman, det är med sorg och stor bedrövelse som vi konstaterar att vi har misslyckats med att övertyga de övriga partierna i regeringen och i oppositionen om en bättre finansiering och om en fullständig finansiering. Det om något är väl ett bevis för att svensk ekonomi behöver Ny demokrati! Vi tänker inte ge upp de här ambitionerna. Och jag kan inte låta bli att konstatera att Socialdemokraterna inte är kända för någon spariver så att säga. Om det nu var spariver som drev er att göra gemensam sak i ett tidigare skede välkomnar jag det. Det finns många möjligheter för er att göra uppgörelser när det gäller att spara pengar. Vi skall gärna hjälpa till att studera vår motion i anslutning till kompletteringspropositionen. Det finns många miljarder som vi kan stärka den svenska statskassan med. Visst hade vi velat införa ett tak. Visst hade vi velat, helst omedelbart, införa en begränsning så att inte rika människor, miljonärer och höginkomsttagare får barnbidrag och vårdnadsbidrag. Vi tycker att det är fel och orättvist. Men vi konstaterar att det inte kan vara ett skäl för att hindra det för dem som verkligen behöver det. Det hade varit konsekvensen om vi hade förhindrat denna valfrihetsreform. Vi konstaterar att 23 ensamma, aldrig så högljudda och välvilliga nydemokrater ingenting kan åstadkomma ensamma. Därför, fru talman, välkomnar vi den parlamentariska utredning som är ett resultat av uppgörelsen. Vi ser fram emot arbetet i utredningen. Där kommer hela vår familjepolitik att bearbetas, diskuteras och analyseras. Naturligtvis kommer utredningen inte att tycka att allt är bra. När jag tog del av Folkpartiets familjepolitik i fråga om detta med att befria barnfamiljerna och om barnkonton tyckte jag att det stundtals var ren musik. Centerns nyligen presenterade förslag är utmärkt. Det är samma grundfilosofi bakom det. Jag är inte ett dugg orolig för att det inte skall bli spännande diskussioner i den parlamentariska utredningen. Fru talman! Verkligheten kommer att vara Ny demokratis största bundsförvant när det gäller att vinna det vi ännu inte har lyckats med, nämligen insikten om att detta måste finansieras fullt ut. Verkligheten, den svenska ekonomin och omvärlden kommer att visa det. Vi är ute efter bra lösningar i samförstånd. Jag vet att vi ibland uppfattas som provokativa och att vi går ut hårt. Ja, det gör vi ibland i oförstånd, ibland medvetet. Vi representerar en kultur där man kan vara betydligt mer provokativ. Men jag skall erkänna, fru talman, att jag inte sällan har varit och är skamsen över vad som pågår inom det parti som jag för närvarande viger mitt liv åt. Jag hoppas att vi kan få slut på det. Jag hoppas att det inte skall drabba det politiska systemet. Jag hade inte varit mindre skamsen om jag hade varit medlem i ett parti som styrs av prestige och tjurskallighet. Jag vill också klargöra att partier vars enda ledstjärna är att få bra SIFO-siffror och att slå andra på käften saknar existensberättigande generellt och alldeles definitivt i Sveriges riksdag. Fru talman! Låt oss avslutningsvis vara framåtseende och positiv och gratulera Sveriges barn och småbarnsfamiljer till denna milstolpe på valfrihetens, rättvisans och familjens väg.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
Fru talman! Jag beklagar otroligt mycket att Sten Svensson tydligen inte vet vad denna uppgörelse handlar om. Jag undrar om Stefan Kihlberg vet vad den handlar om. Inte heller någon i Folkpartiet vet vad det handlar om. Men i Dagens Nyheter säger Bengt Westerberg att den enda skillnaden efter förhandlingarna är att expertkommittén skall vara parlamentariskt sammansatt. Något annat än det uppdrag som finns redovisat i propositionen skall kommittén inte syssla med, enligt DN i dag som intervjuat socialminister Bengt Westerberg. Såvitt jag kan förstå har Ny demokrati bidragit till att öka budgetunderskottet med 3,7 miljarder. För det har man fått en parlamentariskt sammansatt kommitté, som skall utreda det som redan står att läsa i propositionen. För mig förefaller det som att vi har gått på världens största förhandlingsnit.

Fru talman! Skriften Familjen i framtiden kom ut 1972 och är undertecknad av Lisa Mattson, dåvarande ordföranden i Socialdemokratiska kvinnoförbundet. På den skriften baseras den nuvarande socialdemokratiska familjepolitiken. Den skriften är på många sätt en skrämmande läsning. Jag tror inte att den är accepterad inom det socialdemokratiska partiet i dag. Låt återge en enda mening ur skriften: Individens rätt att själv forma sitt liv måste begränsas. Individen måste alltså underordnas kollektivet, helst från späd ålder. Det här kan jag naturligtvis inte instämma i. Även i Ungern och Tjeckoslovakien, när dessa länder var kommunistdiktaturer med planekonomi, fick de föräldrar som inte utnyttjade samhällets barnomsorg vårdnadsbidrag. Men sådan valfrihet kan av någon konstig anledning det socialdemokratiska partiet tydligen inte acceptera i dag. Jag vill påpeka att det i glesbygden fortfarande finns byar, uppe i Norrland, där det är svårt att ordna dagisplats därför dagiset ligger långt bort i en annan by. Vårdnadsbidraget kommer att ha stor betydelse i glesbygden. gjorde professor Jörgen Westerståhl en undersökning. Han fann att 70 % även bland de socialistiska och kommunistiska väljarna valde att själva ta hand om sina egna barn. Det bör nämnas att Jörgen Westerståhl, förutom att vara en utomordentligt seriös författare, är barnbarn till ingen mindre än Hjalmar Branting. En annan forskare som vi alla känner, Hugo Hegeland, har också utrett detta 1975. Han fann att 2 % av borgerliga väljare och 7 % av dem som röstade på kommunister och socialdemokrater ansåg att barnhem var att föredra. Jag är övertygad om att det som Alf Svensson säger är riktigt, dvs. att en klar majoritet av det svenska folket i dag vill ha ett vårdnadsbidrag. Ny demokrati har aldrig varit emot ett vårdnadsbidrag. Vi har endast krävt att det finansieras inom familjepolitikens ram. Min personliga kvalificerade gissning är att systemet med vårdnadsbidrag efter några år kommer att vara självfinansierande, t.o.m. kanske ge ett överskott. Min gissning är lika god om någon annans. Det är okänt hur många som kommer att utnyttja vårdnadsbidraget. Det är naturligtvis ingen som vet. Det är bara fråga om gissningar från olika håll. Sedan till frågan om Ny demokratis politik. Jag har varit med i partiet från allra första början. Jag anmälde mig faktiskt som medlem innan partiet bildades när jag hörde att Ian Wachtmeister och Bert Karlsson skulle bilda partiet. Jag har suttit med i den förra styrelsens verkställande utskott, och jag sitter med i den nuvarande styrelsen. Jag tror att jag kan vår politik. En sak är fullständigt klar: Vi har aldrig stött en socialistisk familjepolitik. Så till dagens omröstning. Det är möjligt att en majoritet av Ny demokratis riksdagsgrupp kommer att rösta för en socialistisk familjepolitik. Det måste dock klart framhållas att Ny demokratis styrelse tagit ställning för ett vårdnadsbidrag. De tre ledamöter, dvs. partiordföranden, partisekreteraren och jag, som sitter i både Ny demokratis styrelse och riksdagsgruppen är för ett vårdnadsbidrag. I valet mellan riksdagsgruppen och partiet väljer jag givetvis att följa partiets uppfattning. Det står klart uttalat i våra stadgar att riksdagsgruppen skall underordna sig partiets, dvs. partistyrelsens, politiska uppfattning. I varje annat parti än Ny demokrati vore det fullkomligt självklart att riksdagsgruppen följer det som den demokratiskt valda partistyrelsen enhälligt har tagit ställning för. Jag kommer alltså att rösta för ett vårdnadsbidrag i dag.
Får jag be er längst bak i kammaren att inte föra samtal. Det är mycket störande både för den som talar och för dem som sitter längst bak och vill lyssna på debatten. Det finns en foajé utanför kammaren för alla privata samtal.
Fru talman! Till Leif Bergdahl vill jag säga: Arma ni i Ny demokrati som i den här debatten måste citera en halv mening från vårt program från 1972. Fortsättningen lyder ungefär så här: Individen måste underordnas de beslut som vi gemensamt fattar i samhället. Jag utgår från att Ny demokrati tycker att vi alla fortfarande skall åka på höger sida av vägen.

Fru talman! Riksdagsledamöter! Jag skulle gärna vilja klargöra vad beslutet i dag innebär. Det innebär inte att det blir valfrihet, utan det innebär att de som redan är hemma i dag får en liten förstärkning i ekonomin på 1 400--1 500 kr i månaden. Det är ganska ynkligt att de som skulle vilja vara hemma inte har möjlighet att vara det. De som jobbar inom t.ex. äldreomsorgen och har tre fyra barn kan inte vara hemma. De tjänar 7 000--8 000 kr netto, så det går inte. Det beslut som vi nydemokrater hjälper regeringen att fatta innebär att vi permanentar det nuvarande systemet. Det är helt fantastiskt! Vi spär dessutom på budgetunderskottet. Men vad gör väl det när vi lånar 1 miljard kronor per dygn? Det spelar ju ingen roll. Vi lånar 1 miljard kronor per vardag, på knappt en vecka lika mycket som vårdnadsbidraget kostar. Det är beklagligt att se att regeringen fortfarande vill att miljonärer skall ha barnbidrag. Det är för mig skrämmande. Att denna kammare medger att miljonärer skall få barnbidrag innebär att det är fel på hela det politiska systemet. Det är vi som sitter i denna kammare som har skapat detta idiotiska system. Mina partikolleger hävdar partistadgar, m.m. Det tycker vi ''riktiga'' nydemokrater är beklagligt. Ni kan skratta, men det var faktiskt en hel del av oss som kom in här i riksdagen för att göra en förändring. Vi ville inte ha detta spel. Det är bara att beklaga att en del har uppfattningen att det som riksdagen gör är det enda vettiga. Det är det faktiskt inte. Den har skapat detta stora budgetunderskott. Vems fel är det? Det är inte svenska folkets fel, utan det är vi som sitter i Sveriges riksdag som har gjort fel. Ju längre tid som vi har suttit här, desto större ansvar har vi. Det är hur enkelt som helst. Ju längre tid vi sitter i riksdagen, desto större förmåner får vi på den arbetande skarans bekostnad när vi lämnar riksdagen. Jag tycker att det är orättvist. Det är så orättvist att jag inte har ord för det. Med andra ord: De som röstar med borgarna i dag permanentar det system som vi har. Det innebär inte någon valfrihet, definitivt inte för dem som skulle vilja vara hemma. De kan inte vara hemma därför att de inte har råd med det. Vi, majoriteten av Ny demokratis riksdagsgrupp, är tvungna att rösta med Socialdemokraterna, på grund av att systemet är som det är och på grund av att mina kolleger Stefan Kihlberg och Harriet Colliander totalt har misslyckats med förhandlingarna i utskottet. Det är bara att beklaga att vi måste rösta med Socialdemokraterna. Men det gör vi faktiskt hellre än att vi spär på budgetunderskottet. Vi får väl se om en liten stund hur det kommer att se ut.

Fru talman! Till att börja med vill jag säga att jag personligen anser att Ny demokrati inte har fått någonting i denna förhandling, inte någonting. Det skall jag villigt erkänna. Beträffande vårdnadsbidraget anser jag det vara ett slag i luften. Jag håller med John Bouvin. Jag har varit ute på industrier, på byggarbetsplatser och ute bland arbetarfamiljer med medelinkomster. De har inte råd att vara hemma med ett vårdnadsbidrag på Några säger att vårdnadsbidraget är ett steg i rätt riktning. Jag har fått en hel del sådana telefonsamtal från familjer. När jag sedan har förklarat Ny demokratis familjepolitik -- 8 000 kr i månaden skattefritt det första året, 6 000 kr i månaden skattefritt det andra året och 4 000 kr i månaden skattefritt under det tredje, fjärde och femte året -- har samtliga tyckt att det är ett kanonbra förslag. Ni skrattar. Ni tycker att det är roligt. Ni måste tycka att förslaget är jättebra, eftersom ni skrattar så mycket. Då har dessa familjer undrat varför inte politikerna i riksdagen kan fatta ett sådant beslut. Förslaget kommer förmodligen från fel håll. Här handlar det ju tyvärr enbart om prestige. Så har det blivit också i vårt parti. Vi har ett budgetunderskott på 200 miljarder om året och en statsskuld på 1 200 miljarder. Nu skall detta underskott utökas med ytterligare 3,7 miljarder. Jag kan i alla fall komma hem i kväll och säga till mina barn att jag försökte att stoppa dessa vansinnigheter. Jag har tre barn. Jag kan också säga att pappa stod på sig därför att vi ville spara 20 miljarder för barnens framtid. Det är vad vårt förslag innebär. Då säger vissa besserwissrar i den här salen att vi tar 20 miljarder från barnfamiljerna. Nej, vi ser till att det blir fullständig och öppen konkurrens på marknaden. En barnomsorgsplats kostar i genomsnitt 8 000--9 000 kr per månad. Med vårt förslag skulle kostnaden bli 4 000--5 000 kr, eftersom då kan alla öppna daghem och kommunerna kan driva sina dagis som aktiebolag eller vad som helst. Däri ligger besparingen. Vi sparar med andra ord på byråkrati. Dessutom skapar vi 30 000--40 000 arbetstillfällen. Så många barnfamiljer kommer att vårda sina barn hemma med vårt förslag. Men det är väl ingen som inberäknar de pengarna. Det är bara en 20 miljarders besparing som Ny demokrati har föreslagit, och det är ju ingenting. Fru talman! Med dessa ord vill jag absolut yrka bifall till reservation 1, eftersom den stoppar vårdnadsbidraget. Då säger man att jag bidrar till att cementera en socialistisk politik. Jag är ingen socialist, det skall jag erkänna. Men jag anser att vi har ett så otroligt bra förslag som skulle gynna samtliga barnfamiljer i Sverige, vilket vårdnadsbidraget inte gör. Ni som är så säkra på att det skall bli en borgerlig regering och ni andra som är så säkra på att det skall bli en socialdemokratisk regering, kom igen med ett bra förslag till hösten! Finns vi kvar skall jag stödja det. Men kom igen med ett riktigt förslag och inget slag i luften! Mina barn och barnbarn skall inte behöva betala en gigantiskt stor statsskuld och ett gigantiskt stort budgetunderskott. Jag skulle vilja se er här i kammaren om fyra år när nästa lågkonjunktur kommer. Då har ni kanske ett underskott på 80--100 miljarder och en statsskuld på 2 000 miljarder. Vem av er skall klara detta? Skall ni kanske trolla med knäna? Jag brukar ärligt säga till barnfamiljerna, och det vill jag också säga till er i kammaren: Har ni råd så flytta från Sverige, därför att detta kommer inte att kunna klaras upp om fyra år.

Fru talman! Vi har ju nu hört ett flertal av Ny demokratis ledamöter försvara olika ställningstaganden. Men jag undrar: Skall vi inte få höra också de övrigas uppfattningar? Det finns uppenbarligen lika många åsikter i partiet som det finns medlemmar i riksdagsgruppen. Harriet Colliander har här försvarat Ny demokratis familjepolitik. Man kan undra vad den egentligen består av -- det är ju mest en antifamiljepolitik. Men Harriet Colliander berörde inte med ord ett den ovärdighet med vilken Ny demokrati har agerat i denna fråga och det löje som Ny demokrati har dragit över hela riksdagen, inte bara över Ny demokrati. Jag undrar: Hur kan Harriet Colliander och Ny demokrati försvara detta inför svenska folket, som numera närmast skrattar åt riksdag och politiker och det sätt på vilket vi här diskuterar.

Fru talman! Mycket kort till Harriet Colliander: Harriet Colliander har bekymmer över beslutsamheten i det socialdemokratiska partiet. Jag kan meddela Harriet Colliander att vi är mycket beslutsamma och att vi kommer att riva upp vårdnadsbidraget, om vi får chansen till det i höst.

Fru talman! Det är en sorglig föreställning som vi alla får bevittna, och jag tycker att det är tråkigt att vara en del av den. Jag skulle bara vilja uppehålla mig vid några saker som enligt min mening utgör bakgrunden till Ny demokratis handlande. Jag tycker att vi under hela den här mandatperioden har följt en konsekvent linje inom den ekonomiska politiken. Vi kan ha vinglat i mycket, men inte i denna. Vi har föreslagit stora besparingar, och vi har konsekvent försökt att genomdriva vår ekonomiska politik även i de små debatterna. Det är också det som är bakgrunden till att vi har sagt nej till regeringens förslag, inte till vårdnadsbidraget som sådant -- vår inställning till det är känd. Men vi kan inte utöka ett budgetunderskott på 200 miljarder med ytterligare 3,7 miljarder brutto. Det är otänkbart. Vi har dessutom nu hamnat i en mycket underlig situation. Vår riksdagsgrupp har faktiskt fattat ett majoritetsbeslut, och enligt de spelregler som vi brukar följa i det här huset borde det gälla. En majoritet av oss kommer därför att stödja den socialdemokratiska reservationen, vilket inte innebär att vi stödjer en socialdemokratisk familjepolitik. Det hade vi lätt kunnat markera, om vår representant i utskottet hade gjort vad han borde ha gjort, nämligen avgivit en motivreservation. Detta har inte skett, men vi kommer att fullfölja vår linje. Jag skulle också i detta sammanhang vilja nämna att Ian Wachtmeister faktiskt borde få en liten upprättelse. Han insåg tydligare och tidigare än vi andra att det krävdes kraftiga tag för att hålla ihop en grupp som kanske inte har hunnit bli riktigt homogen. Jag har personligen kritiserat honom för hans kanske litet väl kraftfulla ledarskapsmetoder, men det har nog visat sig att de var de riktiga. Vi har haft olika meningar i olika frågor, men i den ekonomiska politiken har vi alltid haft samma åsikt. Jag vill med de här orden bara säga att detta är bakgrunden till att vi stödjer den socialdemokratiska reservationen. Det sker helt och hållet på ekonomiska grunder, och vi håller fast vid den politiken.

Fru talman! Kenneth Attefors har frågat mig vad regeringen ämnar göra för att Gotland skall få den status som dess öläge rimligen ger i ett EU perspektiv. Gotland är en ö och har som sådan en unik ''östatus'' och särskilda geografiska förutsättningar både i och utanför EU. Gotland är samtidigt en integrerad del av Sverige, den svenska förvaltningsstrukturen och den svenska ekonomin -- låt vara med en något större dominans av jordbruks och turismsektorerna än landet i övrigt. Båda dessa faktorer har beaktats i våra förhandlingar med EU. Huvudinriktningen har varit att skapa så gynnsamma villkor som möjligt för Sverige i sin helhet. Den uppgörelse som nåtts mellan Sverige och EU:s medlemsländer är av avgörande betydelse för hela Sverige, inte minst vad gäller förutsättningarna för investeringar och ekonomisk tillväxt och därmed möjligheter att skapa nya jobb och bygga en stabilare grund för vår välfärd. Detta är fördelar som i varierande grad kommer alla regioner till del, och jag utgår från att Gotland delar uppfattningen att detta är det centrala. Som komplement till detta har vi strävat efter att beakta regionspecifika intressen i förhandlingarna. För Gotlands del har detta arbete underlättats av Gotlands kommuns och Gotlands länsstyrelses engagemang under förhandlingsarbetet. Detta gäller inte minst Vitboken om Gotland och den Europeiska integrationen som regeringen och jag själv har tagit del av med stort intresse. I ett EU-perspektiv kan Gotland på många sätt jämföras med en annan ö i Östersjön som sedan ett drygt 20-tal år befinner sig i EU -- nämligen Bornholm. Regeringen har, precis som i fallet Bronholm, sökt lösningar på Gotlands speciella problem och behov inom ramen för det existerande regelverket i EU -- framför allt inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma regional och strukturpolitiken. Ett särskilt Gotlandsprotokoll har således inte varit aktuellt. I uppgörelsen mellan Sverige och unionens medlemsländer förbinder sig unionen att noga studera Gotlands situation vid sammanställningen av listan över områden som kan åtnjuta så kallat Regeringens utgångspunkt är därvid att Gotland skall kunna erhålla LFA-stöd. Sverige får vidare stöd till miljöåtgärder i landskapet genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Dessa kan utnyttjas för landskapsvård, minskad kemikalieanvändning, stöd till ekologisk odling m.m. En utredning undersöker för närvarande vilka program som kan komma i fråga i Sverige, och ett svenskt program är under utarbetande. För närvarande pågår också arbete med att fastställa de exakta geografiska avgränsningarna för bl.a. målområdena i den gemensamma regional och strukturpolitiken. För Gotlands del är stöd till strukturomvandling i lantbruket och stöd till utvecklingen på landsbygden aktuellt. Detta skulle ge djur och arealbidrag utöver de som allmänt utgår i den gemensamma jordbrukspolitiken samt ge möjlighet att få strukturfondsmedel från EU för landsbygdsutveckling i form av turism och serviceanläggningar och för omställning till alternativa grödor i jordbruket. På Bornholm finns ett stort antal exempel på lyckade mål 5 b-projekt som delfinansierats av EU. Gotland bör vidare kunna delta i vissa program inom ramen för de s.k. kommissionsinitiativen, t.ex. LEADER och INTEREG. På Bornholm har dessa bl.a. finansierat ett innovationscentrum. Vad gäller jordbruket på Gotland är det min övertygelse att med de kvoter inom olika områden på jordbrukssidan som vi lyckades förhandla fram, kombinerat med de olika stödformer som också finns inom EU:s system, bör vi kunna uppnå en generellt sett god situation för jordbruket på Gotland. När detta är sagt kan jag bara beklaga att någon lösning av problemen för Roma sockerbruk ännu inte finns i sikte. Gotlands östatus beaktas dessutom redan i den svenska politiken. Ett bra exempel på åtgärder inom ramen för den ''stora regionalpolitiken'' är den utbyggnad av den högre utbildningen som äger rum på Gotland. Ett annat exempel är stödet till Den etreprenörsanda som har manifesterats genom bl.a. vitboken och de gryende förutsättningarna för Gotland som mittpunkt i den baltiska och nordeuropeiska regionen ger anledning till optimism. Detta gäller i synnerhet som det gränslösa Europa med fri rörlighet för varor, tjänster och människor -- och de förbättrade konkurrensvillkor som ett EU-medlemskap medför -- öppnar nya och spännande perspektiv.
Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Först vill jag tala om varför jag har engagerat mig i den här frågan. Jag är medlem i kommittén för Gotlandstrafiken. Jag är inte gotlänning. Jag är göteborgare och representerar Bohuslän här i kammaren. Jag har fått en del telefonsamtal från personer som har begärt att jag skall ställa den här frågan. Dessutom har jag sett i tidningen, Svenska Dagbladet, att på något sätt sjabblade ni bort Gotland''. När man talar med en del gotlänningar påstår de att de har haft mycket kontakt med folk i Stockholm för att försöka få in frågan i diskussioner med Bryssel för att man skall få ett särprotokoll för Jag anser att det är viktigt med ett särprotokoll för Gotland för att ön behöver denna ''kick off''. Man har nämligen hållit på att utreda frågan om kommunikationer till och från fastlandet i över 45 år och aldrig kommit någon vart. Man skulle behöva en ny typ av ''kick off'' för att lösa problemet en gång för alla. I svaret hänvisades till Bornholm. När det gäller särprotokoll tänkte vi främst på Åland. I den utomordentliga vitboken skrivs att moms på persontransporterna till och från Gotland bör reduceras till noll. En allmän momssänkning bör genomföras på Gotland, för att gynna turisttrafiken till Gotland. Det sägs också att möjligheterna till andra former av regionalt riktade skattesänkningar bör diskuteras vidare. Svenska Dagbladet och kommunalrådet Klintbom fel? Var det inget sjabbel utan var det planerat att det inte skall vara ett särprotokoll för Gotland?
Fru talman! Jag vill säga att det inte är fråga om sjabbel. Jag har diskuterat frågan mycket noggrant med företrädare för Gotland i samband med att de besökte mig för att överlämna den s.k. vitboken. Om jag inte missminner mig skedde diskussionen vid den tidpunkten. Vi diskuterade olika sätt att beakta Gotlands problem. Ett särprotokoll diskuterades. Om jag inte missminner mig finns ett utkast i vitboken. Vi diskuterade regionalpolitiken, jordbruket, Roma och en rad olika åtgärder. Vi diskuterade på vilka fronter man kunde gå fram, var det var aktuellt att gå fram och var jag bedömde att man skulle gå fram. Jag indikerade då klart att jag inte ansåg att ett särprotokoll var den väg man borde gå, utan att man borde söka gå fram på regionalpolitikens, jordbrukets och ett antal andra områden där vi har drivit Gotlands intressen mycket kraftigt under förhandlingarna. Skälet till att vi inte drev kravet på ett särprotokoll är att ett sådant i första hand syftar på mycket långt bort liggande öar eller på öar med särskild status. Åland är ett exempel på en ö med särskild status. Jag tycker att man skall tala klartext på dessa punkter. Vi vet att frågan om taxfree har varit uppe till diskussion under många många år. Den har stötts och blötts i olika utredningar. Det är mycket möjligt att den kommer upp i den här utredningen också. I varje utredning hittills har frågan avvisats på olika grunder. Enligt mitt sätt att se vore det underligt om vi i Sverige har utgångspunkten att taxfree inte skall förekomma och just i detta syfte skulle driva tanken på ett särprotokoll. Det hade varit oärligt enligt min mening.
Fru talman! Tack! Det handlar just om taxfreeförsäljningen. Man kan jämföra Gotland med Öland -- förlåt, jag menar Åland. Jag kan inte se den moraliska skillnaden. Jag kan inte förstå att det är mer omoraliskt att ta sig en snaps på väg till ön Gotland än att ta den på väg till ön Åland. Man kanske skulle kunna få till stånd en ''kick off'' för Gotland före 1999, när taxfreeförsäljningen försvinner. Detta skulle kanske ha varit en bra signal. Jag har läst ur ett tal som kommunalrådet Klintbom höll i Gotland. Man önskar en egen representant för Gotland i Bryssel. Min följdfråga blir: Hur ställer sig ministern till ett sådant önskemål?
Fru talman! Först gjordes en hänvisning till Öland. Det kanske ligger närmare till hands än Åland. Åland har ju en alldeles speciell status. Jag vet att det finns olika uppfattningar i fråga om taxfreeförsäljningen. Men det är en fråga som bör diskuteras på hemmaplan; det har den också gjorts. Det finns enligt min mening inga skäl att gå omvägen över Bryssel för att försöka klara ut en sådan här fråga. Det finns olika uppfattningar nationellt. Låt oss respektera att det finns det i denna fråga lika väl som det finns olika uppfattningar här i landet om Systembolaget! Vi har sagt att detta är något som skall avgöras på hemmaplan och inte i Bryssel. När det gäller följdfrågan vill jag säga att det finns många som låter sig representeras på olika sätt i Bryssel för att bevaka sina intressen.
Fru talman! Tack så mycket! Jag tror inte att jag har några fler följdfrågor. Jag tycker att statsrådet har utvecklat svaren väl.

Fru talman! Bengt Hurtig har med anledning av uppgifter i pakistansk press frågat mig om den svenska regeringen har krävt av Kockums att en eventuell ubåtsaffär med Pakistan skall vara fri från Eftersom det är Pakistan och inte Sverige som skall köpa ubåtar borde Bengt Hurtigs fråga rätteligen ställas till den pakistanska regeringen och inte till den svenska. Jag kan emellertid upplysa Bengt Hurtig om att den pakistanska regeringen i förhandlingarna med samtliga potentiella leverantörer har krävt att de skall underteckna en kontraktsförpliktelse om att de inte har betalat kommissioner till agenter eller gjort andra betalningar till mellanhänder i Pakistan. Kockums har uppgivit för KMI, Krigsmaterielinspektionen, att man inte använder sig av agenter i Pakistan och har sagt att man inte tvekar att underteckna en sådan kontraktsförpliktelse.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Såvitt jag förstår verkar regeringen aktivt för att Kockums skall kunna genomföra den här affären. Då borde man rimligen också vara intresserad av att inga kommissioner eller mutor förekommer. Om sådant skulle förekomma får man nog räkna med att såväl regeringens som Sveriges anseende i den här regionen skulle skadas -- inte bara Kockums. Vi har ju erfarenheter sedan Det är visserligen i boulevardpressen som det skrivs om detta, men man citerar ändå den pakistanska tidningen The News. Det står: ''Den intensiva lobbyverksamhet som under ett drygt år bedrivits i Islamabad för att säkra ordern till Kockums har trappats upp under den senaste tiden. Kockums sägs ha lovat miljontals dollar i mutor till pakistanska ämbetsmän om Kockums får kontraktet. Källor uppger att en ämbetsman vid utrikesdepartementet, som mycket aktivt arbetat för att det svenska företaget ska få kontraktet, har blivit lovad en ''kommission' av Kockums på 4,5 En annan lobbyist har blivit lovad 6 miljoner dollar. Sammantaget sägs Kockums ha lovat att betala ut mutor - - på omkring 20 miljoner dollar.'' Det är klart att detta är allvarliga uppgifter. Det borde rimligen vara av svenskt intresse att sådant här inte förekommer.
Fru talman! Jag har också tagit del av dessa tidningsuppgifter. Jag menar att varje tidningsuppgift bör uppmärksammas. De kan om inte annat tjäna som en väckarklocka, inte minst för alla inblandade parter. Det är ytterligare ett skäl för att man från pakistansk sida och från de medverkande företagens sida går i författning om att det inte skall förekomma några mutor eller mellanhänder i dessa affärer. Det är det första jag vill säga. Det andra jag vill säga är att det självfallet är av svenskt intresse att svenska företag respekterar sina åtaganden och i det här fallet de villkor som uppställs för en anbudsgivning. Detta är en synnerligen viktig affär. Vi har från svensk sida all anledning att se till att de spelregler som gäller för affären respekteras. Inte minst av det skälet har vi också varit i kontakt med Kockums för att ånyo försäkra oss om att man iakttar de regler och bestämmelser som har uppställts för affären.
Fru talman! Jag tackar för den tydliga markeringen. Jag vill passa på att ställa en följdfråga som berör detta. 20 maj -- kan man finna att det tydligen har förekommit en debatt i det pakistanska parlamentet. Inrikesminister Maj-Gen Naseerullah Babar säger att man skall fortsätta med kärnvapenprogrammet. Man har inte för avsikt att låsa programmet och inte fortsätta med det. Det har förekommit information i parlamentet om att något sådant skulle ha skett. Det vill han kraftfullt tillbakavisa. Han säger att han, på grund av att han har varit med om att utkämpa tre krig mot Indien, är fullt medveten om att terrorbalansen är ett måste för landets säkerhet. Jag tänkte fråga om regeringen har fått någon information som tyder på att dessa ubåtar kan bli utrustade med kärnvapen.
Fru talman! Mig veterligen rör det sig om konventionella ubåtar som icke kan användas för detta ändamål. Jag var inte beredd på frågan och kan alltså inte helt borga för att svaret är riktigt. Men mig veterligen förhåller det sig på detta sätt. Jag har inte läst denna uppgift i Far Eastern economic review.
Fru talman! Man kan naturligtvis inte begära att utrikeshandelsministern oförberedd skall kunna svara på en sådan här fråga. Det kanske finns anledning att återkomma till frågeställningen.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra att oseriösa entreprenör och åkeriföretag snedvrider marknaden inom bygg och anläggningsbranschen. Jag delar Sten Anderssons åsikt att det är ett allvarligt problem om inte alla företag inom transportnäringen följer gällande bestämmelser inom yrkestrafiklagstiftningen och andra rättsområden. Detta kan få till följd att de seriösa trafikutövarna inte kan fortsätta som näringsidkare och att anställda förare blir utan arbete. Härtill kommer effekter i form av ett undandragande av skatter och avgifter till det allmänna. Med en otillräcklig tillsyn av trafiken finns också en risk för försämrad trafiksäkerhet. Det är mot denna bakgrund som regeringen under senare år har beslutat om ett antal propositioner som syftar till att skärpa tillsynen över den yrkesmässiga trafiken. Förslagen har överlag tillstyrkts av riksdagen. De är inte enbart inriktade mot taxibranschen utan syftar till att stävja missförhållanden inom den yrkesmässiga trafiken i dess helhet och då inte minst inom åkerinäringen. Som exempel kan jag nämna att yrkestrafikregistret och kronofogdemyndighetens s.k. utsökningsregister skall kunna sambearbetas. Härigenom får länsstyrelserna vetskap om tillståndshavaren släpar efter med skatter och avgifter eller om det finns betalningsinställelse, likvidation, ackord, näringsförbud eller om företaget eller de granskade personerna är försatta i konkurs. Vidare skall länsstyrelserna få terminalåtkomst till polisregistret. Härigenom kan tillståndsgivningen effektiviseras. Det skall också finnas klarare regler för polisens information till länsstyrelserna om misstänkt brottslighet, strafförelägganden och domar. En viktig åtgärd är att ett beslut om återkallelse av ett trafiktillstånd skall gälla omedelbart. På så sätt förhindras att ett oseriöst företag kan fortsätta sin verksamhet under loppet av flera år framåt med bl.a. stora skatteförluster för det allmänna som följd. De åtgärder som nu vidtas innebär att länsstyrelserna får bättre verktyg i sina händer för att skärpa tillsynen av den yrkesmässiga trafiken. Något ointresse från myndigheternas sida finns ingalunda, men det kan på sina håll ha funnits brist på resurser. Riksdagen har därför efter förslag av regeringen beslutat om en betydande resursförstärkning till länsstyrelserna för deras tillsynsarbete. I pengar räknat rör det sig om en ökning med ca 45 %. Jag vill också nämna att Vägverket genom regeringens beslut den 28 april i år har fått i uppdrag att redovisa vissa frågor rörande upphandling av entreprenader. Regeringen betonar därvid vikten av att det vid all upphandling av väghållningstjänster råder lika villkor för de företag som deltar i konkurrensen. En annan viktig aspekt är att alla anbud och anbudsgivare behandlas lika. En tredje aspekt är att en långsiktig konkurrens bevaras och utvecklas på marknaden. Mot bakgrund av ovanstående har regeringen uppdragit åt Vägverket att bl.a. redovisa hur verket kontrollerar att i upphandlingar deltagande företag inkl. underentreprenörer har fullgjort eller fullgör sina förpliktelser gentemot de anställda och det allmänna enligt lagar och avtal. Syftet är att, som Sten Andersson nämner, få bort svartjobben inom anläggningsbranschen.
Fru talman! Jag tackar för svaret, som jag betecknar såsom mycket positivt. Jag hoppas bara att det inte blir lika tomma ord som 1981, då man kunde läsa om exakt samma problem i denna bransch. 13 år har gått sedan dess, men problemen är fortfarande lika aktuella. Det gäller inte bara taxinäringen. Det är näst intill omöjligt för den egenföretagare som vill bedriva en seriös verksamhet att fortsätta inom branschen med den konkurrens som nu gäller. Många, inkl. polisen, har känt till att problemen finns. Man vet vad svartåkarna sysslar med, men man har inte haft resurser till att ingripa. Det är ganska konstigt. Om jag såsom enskild person anlitar en hantverkare, som har problem med sina skatter, kan jag bli tvungen att betala hantverkarens skatter. Den lag som gäller för enskilda människor borde gälla även för dem som anlitar s.k. svartåkare. Ett annat problem är att ett seriöst företag kan lämna anbud och få jobbet men sedan i sin tur anlita en åkare, som är om inte kolsvart så i alla fall på gränsen. Det undergräver hela branschen och de seriösa företagens förmåga att konkurrera. Jag vill avsluta med att ställa en fråga. Statsrådet säger i svaret att länsstyrelserna skall få mer resurser. De har haft resurser tidigare, men de har prioriterat på olika vis. Kommer det nu ett dekret från regeringen om att länsstyrelserna verkligen på allvar skall prioritera dessa frågor? Det får inte bli på det sättet att man prioriterar i Skåne men inte i
Fru talman! På Sten Anderssons fråga vill jag svara att de pengar som nu kommer länsstyrelserna till del är öronmärkta för just detta speciella ändamål, nämligen att öka tillsynen över den yrkesmässiga trafiken. Pengarna är fördelade över landet på ett sådant sätt att de skall ge en fullgod täckning. Utöver de saker som jag tog upp i mitt svar vill jag också nämna att regeringen redan i budgetpropositionen föreslog riksdagen att fatta beslut om medel till en kraftig förstärkning av åklagarväsendet. Medel skall alltså anslås som säkerställer att 30 nya ekoåklagare ställs till förfogande. I kompletteringspropositionen redogör vi också för samordningen av insatserna mot denna typ av ekonomisk brottslighet. Av den redogörelsen framgår även att regeringen för innevarande budgetår har avsatt 60 miljoner kronor inom Polisens område för kampen mot den grövre brottsligheten, varav minst 30 miljoner kronor avser den ekonomiska brottsligheten. Detta är en prioritering som skall fortsätta också under budgetåret 1994/95. Tanken är regeringen genom planeringsdirektiv skall verka för att Polisen får 50 miljoner kronor för detta ändamål. Det är väldigt viktigt att staten i sin egen upphandling av entreprenadtjänster följer upp detta. Därför är det mycket glädjande att regeringen nu har givit detta uppdrag till Vägverket. Jag ser fram mot den uppföljning som, Sten Andersson, också inkluderar hur underleverantörerna till de entreprenörer som har fått t.ex. stora infrastrukturentreprenader sköter sig i dessa förhållanden.